Herr talman! Jag är medveten om att vad som gör att SJ har vänt sig till utlandet är just intresset av att få en färdig vagn. Men jag tror ändå att man borde kunna acceptera en viss tidsutdräkt för att få en tillverkning i Sverige. Det utvecklingsarbete som måste till tror jag inte skulle behöva bli så omfattande. Egentligen är den här motorvagnen av ungefär samma typ som dem vi har i pendeltågen på Stockholms förortsbanor — med den skillnaden att det skulle vara vagnar som i huvudsak gick ensamma och inte ihopkopplade, som pendeltågen gör, och att de skulle vara dieseldrivna. Jag betvivlar att utvecklingsarbetet för att ta fram en sådan konstruktion hos verkstäder, som redan har lång erfarenhet av att bygga motorvagnståg, skulle behöva bli så förfärligt tidsödande. I dagens situation upplever man stora sysselsättningsproblem i många landsändar och många industrier har stora bekymmer. Att i ett sådant 31 läge gå till utlandet med en kvartsmiljardbeställning, som med fördel kan läggas ut i Sverige, tycker jag vore utomordentligt inkonsekvent. Såvitt jag förstår är denna fråga i högsta grad ett sådant fall som herr kommunikationsministern syftade på, där man måste lägga vidare perspektiv och där det alltså måste ankomma på regeringen att ta ställning och ta ställning i en från sysselsättningssynpunkt positiv riktning.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Det vittnar om att statsrådet fullt riktigt har den uppfattningen att man inte får se alltför affärsmässigt på detta ärende utan måste ta till en vidare bedömning. Om man gör detta tror jag att det är gott hopp om att beställningarna skall kunna läggas hos företag inom vårt land och att Kalmar Verkstads AB skall komma med i bilden. Jag ber än en gång att få tacka för det kompletterande svaret. Av det framgick också att kontakt redan är tagen med de svenska företagen. Jag hoppas därför på ett snabbt och positivt resultat.
Herr talman! Låt mig bara kort erinra herr Granstedt om att det här gäller en helt annan typ av vagnar än de vagnar som går i tunnelbanetrafik och i pendeltrafik i Stockholmsområdet. Herr Granstedt påpekade själv att vagnen skall vara dieseldriven, och det är riktigt. Dessutom måste speciella krav ställas på kraftöverföringen, inte minst med hänsyn till vinterbruk av vagnen i områden med hårt vinterklimat. På grund av de längre restider det oftast blir fråga om måste man också ha en bekvämare inredning, och med hänsyn till kraven på möjlighet att placera bagage och ytterplagg i vagnen krävs dessutom en alldeles speciell inredning från den synpunkten, både utrymmesmässigt och i tekniskt hänseende.
Herr talman! Jag är självfallet medveten om alla de modifieringar som måste göras och som kommunikationsministern framhöll, men jag tror inte att de är så komplicerade att det skall behöva ta särskilt lång tid att göra de förändringarna inom de industrier som vi har i Sverige och som har mångårig erfarenhet av att bygga utrustning i rullande materiel för järnvägar av det mest skiftande slag. Jag tror alltså att det med hjälp av den erfarenhet som finns i landet på det här området borde gå att lösa problemet relativt snabbt.

svara herr Nygrens den 18 november anmälda fråga, 1976/77:84, och I anförde: Om upprustning av Herr talman! Herr Nygren har frågat mig om jag redan i år avser att — vägen Sorsele-Amta initiativ som möjliggör ett fullföljande av den tidigare regeringens marnäs planer på en upprustning av väg 1040 Sorsele-Ammarnäs. Regeringen har vid dagens regeringssammanträde beslutat om en höjning av ramen för beredskapsarbeten på vägar. Därmed ges möjligheter till en fortsatt upprustning av vägar i skogslänen, däribland vägen Sorsele-Ammarnäs.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Vägen 1040 Sorsele-Ammarnäs torde vara en av vårt lands kvalitativt sämsta vägar till ett underbart vackert turistområde. I årets budgetproposition begärde dåvarande regeringen 200 milj.kr. för, som det hette, ”Särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder” — däribland önskvärda miljonsatsningar för att bygga den sträcka av väg 1040 som är projekterad och klar. Detta anslag för tidigareläggning av regionalpolitiskt viktiga vägar i framför allt skogslänen röstades ju bort här av kammarens moderater, folkpartister och centerpartister. En forcerad upprustning av vägen stoppades därmed. Vägverket har för denna vinter tagit 1,2 miljoner av riksdagens anslag till Vindelälvsvägen i anspråk för att kunna bygga ytterligare ca 3 km, men alltjämt återstår ungefär 6 mil väg i dåligt skick som är i akut behov av upprustning. Vägverket har nu en vägsträcka på 10 km färdigprojekterad och klar att börja bygga. Ytterligare 13 km väg håller man på att projektera. Det är alltså möjligt att komma i gång omedelbart, om bara den nya regeringen är beredd att ge klartecken. Jag kan också meddela att det i dag finns 70 arbetslösa i Sorsele. Därmed är också arbetskraftsbehovet för vägbygget tryggat. Nu ger kommunikationsministern i sitt svar besked om att man vid dagens regeringssammanträde ”beslutat om en höjning av ramen för beredskapsarbeten på vägar”. Därmed skulle, som det heter, ges möjligheter till en fortsatt upprustning av bl.a. vägen Sorsele-Ammarnäs. Detta besked kan man ta som ett bevis på att min fråga har medverkat till att forcera fram ett delresultat, men jag är ändå inte helt nöjd med svaret. Jag hade frågat om regeringen redan i år var beredd att ge klartecken, och jag vet inte hur jag skall uppfatta svaret. Innebär det att man nu i Sorsele kan räkna med att de 6-7 milj.kr. som den tidigare regeringen föreslagit är klara att tas i anspråk? Min fråga till kommu nikationsministern blir: När kommer ett definitivt klartecken från regeringen för byggande av de 10 km som nu är färdigprojekterade?

Herr talman! Herr Nygren kan vara fullt nöjd. Regeringen har, som sagt, i dag beslutat om de här pengarna. Arbetsmarknadsverket kan ge klartecken för igångsättning precis vilken dag som helst efter denna, när verket bedömer att det behövs med hänsyn till sysselsättningsläget.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande beskedet. Det uppfattar jag som en hälsning hem till länsarbetsnämnden att omedelbart gå i gång med detta vägprojekt, som dels är angeläget för Ammarnäsborna, dels är angeläget ur sysselsättningssynpunkt. Kan jag verkligen tolka beskedet så, ber jag än en gång att få tacka för det.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits och om jag ämnar vidta ytterligare åtgärder för att nedbringa antalet älgolyckor i trafiken. Bland de åtgärder som vidtas längs våra vägar för att förhindra viltolyckor kan nämnas uppsättande av viltvarningsmärken, viltspeglar och viltstängsel. Vägverket diskuterar fortlöpande behovet av viltvarningsmärken med länsjaktvårdskonsulenten i resp. län, och uppsättning av märken sker i samråd med denne. Viltspeglar finns i dag uppsatta längs ett stort antal vägar i landet, och flera nya vägsträckor förses årligen med speglar. Uppsättning av viltstängsel har i många fall visat sig vara en effektiv åtgärd. Utöver de angivna typerna av åtgärder vilka successivt vidtas kommer vägverket nu att göra prov med röjning intill vissa vägar i några län. Sådana röjningsarbeten kan förväntas ha positiva effekter, eftersom praktiskt taget alla viltolyckor sker på platser där avståndet till skogsbrynet är mycket kort. Med medel från älgskaderegleringsfonden bedriver vägverket vidare tillsammans med trafiksäkerhetsverket, naturvårdsverket, rikspolisstyrelsen och Svenska jägareförbundet en relativt omfattande forskningsoch försöksverksamhet angående viltolyckor på vägar. Arbetet bedrivs genom dels insamling och analys av statistiska data, dels studier av älgars beteende i naturlig miljö.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad, som är ursprunglig frågeställare, har inte tillfälle att vara i kammaren i dag och ta emot svaret, varför jag tar emot det i hans ställe. När jag nu tackar för svaret, gör jag det också på herr Johanssons vägnar. Jag tycker att kommunikationsministerns svar i långa stycken är tillfredsställande, men några kommentarer kan vara på sin plats. Kollisionsolyckor med älg kontra motorfordon är ju inte något nytt problem. Tvärtom är de så pass vanliga att man först efter en olycka där människoliv gått till spillo inser problemets hela räckvidd. Och problemet blir inte mindre av att ingen kan peka på något radikalt botemedel. Låt mig få skjuta in att en väsentlig orsak ligger i ökningen av älgstammens storlek. Men jag vill inte här och nu provocera kommunikationsministern till några uttalanden som berör jordbruksdepartementets arbetsområde. För egen del tror jag inte att det är vare sig lämpligt eller önskvärt att öka älgavskjutningen så långt att problemet elimineras den vägen. Vi behöver en älgstam av viss storlek här i landet. Låt oss i stället se på vad man kan göra trafiksäkerhetsmässigt. Kommunikationsministern pekade på viltspeglarna — ett ganska nytt hjälpmedel. Jag vill inte hålla med om att de finns i stort antal. Exempelvis i Jönköpings län, där den tragiska dödsolyckan skedde förra veckan, finns sådana speglar bara på sex sträckor. Men det vore angeläget att man utvärderade erfarenheterna av detta relativt nya hjälpmedel. Även stängsel nämndes av kommunikationsministern. Det är kanske nättopp den dyraste åtgärden vi kan ta till. En annan åtgärd — och den är alltid nödvändig — är bättre röjning längs vägkanterna. En tredje är en intensiv information från bilskolornas sida, så att åtminstone de nya körkortsinnehavarna får kunskap om älgars beteende. Därmed kan en bakgrund ges åt de viltvarningstavlor som finns här och var. Vana älgjägare drabbas ju sällan av kollisionsolyckor av det här slaget. De vet ungefär var älgen har sin gång. En fjärde - men kanske mycket radikal — lösning skulle vara nedsättning av hastigheten under dygnets mörka timmar. Slutligen finns det också en djurskyddsaspekt på det hela, eftersom djurolyckorna växer i antal. Jag tror att man förstår det bäst om man tar en siffra som avser Gävleborgs län häromåret. 24 96 av olyckorna i Gävleborgs län är viltolyckor. Av dessa inträffar 30 96 på E 4 genom länet. Svaret ger mig anledning att knyta förhoppningar om att vi nu får ökat intresse från regeringens sida för den här frågan. Det har alltför länge gått på lösa boliner.

Herr talman! Jag vill bara erinra om att det arbete som utförs av de organisationer och verk som jag nämnde har givit till resultat en mängd erfarenheter som är värdefulla för det fortsatta arbetet. Vi vet t.ex. att de flesta viltolyckor inträffar under sommarhalvåret, och vi vet att 40 96 av alla viltolyckor inträffar i skymningen. Antalet viltolyckor är betydligt större på nyöppnade vägar, som dragits genom tidigare orörd natur, än på gamla vägar osv. Utöver de åtgärder för att minska viltolyckorna som jag nämnde i mitt svar vill jag peka på en som är generande enkel men som beror på de enskilda trafikanternas villighet att medverka. Det är att varje bilist som kommer till ett viltmärke — en varningstavla för vilt — bör sänka hastigheten. Tyvärr ser man ytterst sällan något exempel på att det sker. Jag' har i andra sammanhang under dessa senaste veckor offentligen hårt kritiserat den nonchalans mot gällande fartregler som våra bilister gör sig skyldiga till med våldsamt kraftiga överskridanden. Det kan man konstatera närhelst man är ute och kör på vägarna. Det är ytterst sällan man ser att någon, när han kommer fram till en viltvarningstavla, sänker hastigheten — vilket naturligtvis är det riktigaste sättet att undvika en olycka då en älg eller ett rådjur rusar upp framför bilen.
Herr talman! Jag sätter värde på att kommunikationsministern har precis samma erfarenheter som jag när det gäller vissa bilisters uppträdande inför just dessa trafikmärken. Men då måste vi väl vara överens om att den hittillsvarande informationen inte är tillräcklig. Frågan är — jag återgår till den fråga jag ställde i mitt första inlägg — om man inte på allvar måste överväga nedsättning av hastigheten under de timmar på dygnet då sikten icke är fullgod. Men jag medger att det är en radikal tanke.
Herr talman! Visst kan man tänka sig det, men det är en rätt komplicerad åtgärd. Framför allt har man anledning att åtminstone f. n. vara tveksam om den skulle få någon effekt, när bilisterna visar sådan nonchalans gentemot gällande hastighetsregler som fallet är. Jag tror att det viktigaste medlet för att uppnå en förbättring i det här avseendet och över huvud taget för att höja trafiksäkerheten är bättre och effektivare körkortsutbildning, undervisning som syftar till att lära förarna att ta hänsyn till andra i trafiken, såväl medmänniskor som djur.

Herr talman! Fröken Nilsson har frågat mig om jag ämnar medverka — Nr 33 till att bryta upp bandelen Övertorneå-Karungi och överföra trafiken till privat företag. Låt mig först göra helt klart att någon ”uppbrytning” av bandelen I inte är aktuell. Den prövning som pågår inom kommunikationsdepar Om tågtrafiken på tementet mot bakgrund av riksdagens beslut i våras gäller endast frågan — bandelen Karungiom en eventuell nedläggning av persontrafiken. En förutsättning för en Övertorneå sådan nedläggning är att en fullt tillfredsställande ersättningstrafik kan ordnas. Givetvis ingår denna fråga som ett väsentligt led i pågående prövning. En viktig delfråga är härvid vem som skall svara för ersättningstrafiken. Jag är angelägen framhålla att prövningen görs under beaktande av synpunkter från berörda intressenter — länsstyrelse, kommuner m.fl.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag vill emellertid tillfoga några synpunkter. Det är tydligt att SJ resignerat när det gäller denna mindre lönsamma bandel. Tvivelaktig är uppgiften att det skulle vara samhällsekonomiskt bäst att överlåta persontrafiken på privata händer. Det finns inga privata bussbolag som bedriver välgörenhet. Det allmänna får säkert bidra i en eller annan form, om inte servicen skall eftersättas. Mot SJ-förslaget har personalrepresentanterna protesterat. De vänder sig mot att rivningen över huvud taget prövas. De anser det också fel att överlåta persontrafiken på privat företag. De SJ-anställda ställs inför en tvångssituation — övergång till privat anställning och tvångsförflyttning till avlägsna orter. Berörda kommuner är av samma uppfattning. Den lokala opinionen är enhällig. Om man ser järnvägarna i Norrbottens län som totalobjekt, så finner man att de för SJ är en mycket lönsam affär. Längre upp i Tornedalen —- där Torneälv har sin upprinnelse i Torneträsk — finns malmbanan, som i fråga om bandelar är SJ:s absolut bästa inkomstkälla. Nettot av malmbanan är hundratals miljoner kronor. Ser man malmbanan och bandelen Övertorneå-Karungi som helhet hamnar SJ i stort på plussidan. Man frågar sig i Tornedalen om den nya regeringen verkligen skall gå in för att bryta upp järnvägen till Övertorneå, när man på den finska sidan om gränsen förlänger Tornedalsbanan. Alla som har intresse för glesbygd och särskilt gränsbygd har nog märkt de industriella satsningar Finland gör i vår gemensamma gränsbygd. Ädelstålverket i Torneå är ett exempel, malmgruvan i finska Kolari ett annat. Befolkningen i Tornedalen förväntar sig att sysselsättningstillfällen skapas även på svensk sida om Torneälv, att det skall bli en fortsättning på de insatser som tidigare gjorts såsom storarbetsplatser, sågverksrörelser och husbyggnadsföretag. Brytning av Kaunisvaaramalmen kan genom förändrade konjunkturer aktualiseras. 37 Om gränsbygden Tornedalen skall överleva är snabba industriella satsningar nödvändiga. Att riva upp järnvägen innebär kapitalförstöring och skulle spoliera gjorda investeringar i infrastruktur, som är betingelser för industriell verksamhet. Kommunikationsministern är nu i en annan sits än när han som ledamot i SJ:s styrelse deltog i det tvivelaktiga och förhastade beslutet. Som statsråd har han inte bara ansvar för SJ:s affärer.

Herr talman! Herr Hugosson har frågat mig om jag kommer att medverka till att SJ:s pendeltågstrafik i Göteborgsområdet bibehålls och då i synnerhet lokaltågstrafiken mellan Alingsås och Göteborg. Sedan flera år har den kollektiva trafikförsörjningen i Göteborgsregionen studerats på kommunal nivå, varvid olika trafiksystem har jämförts i fråga om investeringsbehov, årskostnader och servicestandard. Göteborgsregionens kommunalförbund kontaktade SJ-ledningen våren 1975 för att få uppgifter om förutsättningarna och kostnaderna för en fortsatt lokal tågtrafik mellan Göteborg och Alingsås. SJ har överslagsmässigt beräknat dessa kostnader till 19,5 milj.kr. per år. Kostnadsberäkningen bygger på vissa antaganden om bankapacitet, trafikstandard, stationsutformning och stationsutrustning. I jämförelse med de av SJ redovisade kostnadsberäkningarna torde ett bussalternativ ställa sig billigare. Till bilden hör att biljettintäkterna av den lokala tågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås inte på flera år varit tillräckliga för att täcka kostnaderna för trafiken. SJ har därför inte funnit det möjligt att inom sina ordinarie investeringsramar förnya trafikens anläggningar och fordon i den utsträckning som fordras för trafikens fortbestånd. Diskussionerna om alternativa lösningar fortsätter nu mellan parterna. Jag vill i sammanhanget framhålla att periodkortsutredningen berör frågan om ersättning till SJ för lokal tågtrafik i allmänhet. Utredningens förslag kommer efter remisstidens utgång — den 1 december 1976 — att övervägas inom kommunikationsdepartementet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Tyvärr är det ett substanslöst svar jag har fått. Jag har egentligen inte alls fått svar på den fråga jag ställt, nämligen om kommunikationsmi nistern vill medverka till att lösa frågan om trafiken mellan Alingsås Nr 33 och Göteborg, som under lång tid varit föremål för diskussion mellan SJ och representanter för berörda kommuner. Det gäller här en mycket väsentlig lokal trafik med mellan 4 000 och 5 000 trafikanter per dag. SJ har hävdat att man inom en snar framtid Om bibehållande måste minska denna lokaltrafik och så småningom helt avveckla den. av SJ:s pendeltågs Det skulle vara förödande för den kollektiva trafiken, om man i stället — trafik i Göteborgsför denna pendeltågstrafik skulle införa busstrafik. Det skulle sannolikt området innebära att en mycket liten del av de resande i fortsättningen skulle färdas med kollektiva trafikmedel — det skulle bli bil i stället. Svaret är helt i SJ:s anda. SJ har presenterat kommunerna ett tågpaket, där den årliga driftkostnaden uppgår till 19,5 milj.kr. Jag kan som ledamot av trafikutskottet inte få insyn i SJ:s kalkyler — än mindre kan kommunerna, som erbjuds tågpaketet, få någon sådan insyn. Därför har Göteborgsregionens kommunalförbund gjort en egen kalkyl utifrån samma förutsättningar som SJ har haft och kommit fram till en kostnad på 11,1 milj.kr. Men kommunerna säger att man inte behöver ha den höga ambitionsnivån när det gäller standard osv. och har presenterat ett alternativ på 7,7 milj.kr. i stället för SJ:s 19,5 milj.kr. Det är den lösningen som vi menar att statsmakterna och SJ bör vara med och diskutera. Den här frågan var så sent som den 4 maj innevarande år föremål för en interpellationsdebatt här i riksdagen. Då sade dåvarande kommunikationsministern: ”Låt kommunalmännen och SJ pröva sina krafter mot varandra i de överläggningar som nu pågår. Lyckas man inte efter allvarligt menade försök nå ett positivt resultat, har vi alla — det vill jag säga till mina meddebattörer — ett ansvar för att lösa denna fråga. Jag tror emellertid parterna både om den goda viljan och om kunskaperna att klara dessa frågor.” Nu har man diskuterat och ännu inte kommit fram till någon lösning. Då kvarstår min fråga: Vill kommunikationsministern mot bakgrund av uttalandet i regeringsdeklarationen om att den kollektiva trafiken skall understödjas medverka till att vi får behålla trafiken på linjen Göteborg-Alingsås?

Herr talman! Jag har just inför svaret på den här frågan läst protokollet från majdebatten — det var ju en mycket vidlyftig debatt. Jag noterar liksom herr Hugosson att min företrädare då sade att vi skall låta kommunalmännen och SJ pröva sina krafter och se vad det leder till. Han uttalade också sin tro på den goda viljan hos de berörda parterna. Förhandlingarna pågår alltjämt. Jag medger gärna att de har pågått länge och varit segdragna, men de är ännu inte avslutade. Därför är det ganska naturligt att jag på frågans nuvarande ståndpunkt är förhindrad att uttala mig på annat sätt än jag gjort i svaret. Vad beträffar herr Hugossons fråga om min inställning till regeringsdeklarationens uttalande om att vi skall stödja kollektivtrafiken vill jag 39 bara säga att jag vid flera tillfällen sedan jag tillträdde min nuvarande tjänst har gjort mycket klara och otvetydiga uttalanden helt i regeringsdeklarationens anda. Jag är övertygad om att det är nödvändigt att vi stöder kollektivtrafiken. Det gör vi bäst genom att göra den attraktiv. Om kollektivtrafiken har en god standard kan den locka över privatresande.

Herr talman! Naturligtvis skall inte kommunikationsministern ingripa i pågående förhandlingar. Problemet i en sådan här förhandlingssituation är emellertid att SJ har underlaget för diskussionen medan övriga som skall förhandla inte har möjlighet att se på kalkylerna. I detta fall befinner sig alltså kommunalmännen i en svårare situation. De har tvingats göra egna kalkyler, och dessa visar att SJ:s kostnadskalkyler är tre gånger så höga som de som kommunalmännen efter en mycket omfattande och seriös utredning har kommit fram till. Detta är också problemet för oss riksdagsmän — vi har inte den möjlighet till insyn som vi många gånger skulle önska.

Bussarna går inte genom samhällena Floda, Partille och Lerum, medan däremot i detta fall tågen för en gångs skull passerar rätt igenom samhällena. Därför är det verkligen angeläget att denna trafik bibehålls. Till detta kommer att passagerarantalet i lokaltrafiken ökat med 15 96 under de senaste åren, något som är en källa till glädje.
Herr talman! Den förhandlingssituation som herr Hugosson beskriver och kritiserar är förvisso inte ny. Den levde herr Hugosson med långt innan den nuvarande regeringen trädde till. Till sist vill jag säga med herr Hugossons egna ord att jag tycker att förhandlingarna bör leda till att man löser frågan om kollektivtrafiken i det här området på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Förvisso är situationen inte ny — vi har haft samma situation tidigare. Men herr Turesson har ett visst ansvar som ledamot sedan många år i SJ:s styrelse, som utformat denna praxis. Jag gladde mig över kommunikationsministerns allra sista uttalande, som andas en positiv inställning till att vi skall bibehålla tågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås. Men — jag vill understryka det — det får inte ske till priset av att orimliga kostnader läggs över på lokaltrafiken. — Nr 33 Uppenbarligen är det så att den kalkyl på 19,5 milj.kr. som SJ utgår ifrån i dessa förhandlingar upptar kostnader, som icke bör drabba lokaltrafiken utan helt falla på fjärrtrafiken i området. Detta anser jag vara LL fel, och därför är det beklagligt att man inte har möjlighet att få insyn Om säkerhetskon

Herr talman! Herr Wirmark har frågat mig om jag är beredd att medverka till sådana förändringar vid Arlanda att säkerhetskontrollen vid utrikesterminalen kan äga rum på ett sådant sätt att större hänsyn tas till den enskildes integritet.
I den nya utrikeshallen på Arlanda försiggår säkerhetskontrollen av flygresenärerna inom ett helt öppet område, där den besökande allmänheten i detalj kan åse personvisitationerna. För att skydda de enskilda resenärerna borde dessa visitationer utföras på en mera skyddad plats. Enligt tidningsuppgifter har även rikspolischefen hävdat att de nuvarande förhållandena vid säkerhetskontrollen inte är tillfredsställande från säkerhetssynpunkt, eftersom ett intermezzo skulle kunna medföra en betydligt farligare situation i denna öppna miljö.
Chefen för rikspolisstyrelsen och generaldirektören i luftfartsverket kom vid överläggningar i förra veckan överens om att luftfartsverket skall göra vissa, från såväl säkerhets-, integritetssom arbetsmiljösynpunkt, nödvändiga förändringar av säkerhetskontrollen i Arlandas nya utrikesterminal. Arbetet skall ske i samråd med rikspolisstyrelsen och företrädare för berörd personal.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret och för beskedet om att det nu kommer att företas vissa ändringar i fråga om säkerhetskontrollen vid utrikesterminalen på Arlanda flygplats. Jag hoppas att ändringarna innebär att visitationerna kan äga rum inom ett avgränsat område, skyddat för insyn. Som det har varit och i dag är på Arlanda har personvisitationen blivit ett folknöje. Från morgonen till sena kvällen finns hundratals åskådare samlade framför ingången till utrikesavfarten. Det kommer 4 000 å 5 000 passagerare om dagen. Inför allmänhetens blickar undersöks väskor och personer, som detektorn givit utslag för. Man förstår att detta är ett problem. Det måste givetvis finnas en sådan här kontroll, och den måste vara effektiv, men att den sker inför öppen ridå är klart olämpligt — både personal och passagerare har känt sig generade. Man tar sig onekligen för pannan och frågar sig hur denna planering av säkerhetskontrollen över huvud taget har kunnat komma till stånd. Har de som gjort planeringen inte tänkt på den enskildes integritet? Mig veterligt — och jag har besökt en hel del flygplatser — finns inte ett liknande system på andra likvärdiga flygplatser. Anordningarna i gamla utrikes 41 hallen var bättre med visitationen först sedan passagerarna hade passerat passkontrollen. Kan kommunikationsministern bekräfta att ändringarna blir sådana att personvisitationen äger rum först sedan passagerarna har passerat passkontrollen? Det vore en fördel om så kunde bli fallet. Jag vill också erinra om att även chartertrafik förekommer i utrikeshallen. Där råder i dag precis samma förhållande. Visitationen sker inför öppen ridå. Kommer det även på den punkten att ske en ändring så att man för visitationen har avgränsade områden utanför allmänhetens insyn?

Herr talman! Jag beklagar att jag inte kan redovisa hur planeringen av dessa detaljer i det stora bygget vid Arlanda International har gått till. Uppenbarligen har någonting hänt under arbetets gång. Visserligen var det tänkt att visitationen skulle ske i samma ordningsföljd visavi passkontrollen som nu sker, men det skulle ha funnits skärmar som skyddade för insyn. Enligt uppgift har de av någon anledning inte kommit till utförande. Den nya utformningen av denna del av hallen har, enligt uppgifter som jag erhållit, godkänts. Nu kommer skärmar att sättas upp. Men ordningsföljden mellan passkontrollen och bagagevisitationen kommer att bli densamma. Enligt vad jag har erfarit är polisens önskan att kontrollen sker på det sättet.

Herr talman! Jag noterar i svaret att arbetet med nödvändiga förändringar skall ske ”i samråd med rikspolisstyrelsen och företrädare för berörd personal”. Jag noterar detta med tillfredsställelse, för vid kontakter i detta ärende har jag fått det beklämmande svaret att den berörda personalen tidigare inte har tillfrågats. Personalens synpunkter har inte beaktats vid planeringen som väl skedde under gamla regeringens tid. Jag konstaterar att det nu råder en ändrad attityd.

Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat mig om jag anser det rimligt att färjor, där en tidtabell ger en helt försumbar besparing men dålig service, bör få gå på anrop. Färjning efter anrop har tidigare använts vid många av de allmänna trafik numera införts på huvudparten av färjlederna. Sådan trafik utgör Torsdagen den normalt en förutsättning för att kunna bedriva en rationell färjdrift. Jag 25 november 1976 anser för min del att trafiken vid de allmänna färjlederna bör bedrivas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

Färjtrafiken har, framför allt på de korta sträckorna, en mycket hög andel fasta kostnader, medan de rörliga kostnaderna — de som härrör sig till vad varje extra tur kostar — i princip bara utgörs av kostnaden för litet grand dieselolja. Inbesparingen genom att tidtabellägga trafiken har varit ytterst minimal. Enligt undersökningar som jag har gjort själv eller med andras hjälp rör det sig om 3 000 å 4 000 kr. per år. Däremot har servicen för lokalbefolkningen i en del fall blivit väldigt dålig när man har tidtabellagt färjtrafiken. Dessutom ökar kostnaderna för många öbor genom att det tar längre tid att göra en tur och retur-resa. Kostnaderna för byggen och många andra saker stiger ganska dramatiskt i vissa fall. Dessutom är det viktigt att tänka på trafiksäkerheten. Man vet kanske att det går en färja om en liten stund och att man sedan inte har en chans på en halvtimme eller en timme. Jag skulle vilja se den bilist som inte ökar farten ganska betydligt för att hinna med färjan. Hetsen på vägarna är sannerligen stor nog ändå. Å andra sidan håller jag helt med om vad statsrådet har sagt i sitt svar. Huvudparten av de färjor som finns i dag bör gå efter tidtabell. För färjleder med stor trafiktillströmning och framför allt med lång omloppstid är detta av praktiska skäl det bästa möjliga. Men det finns ett antal kortare färjleder med ganska liten belastning, och i de fallen anser jag att det blir en klar försämring med turlistetrafik. Får jag tolka statsrådets svar så att färjor kan få gå på anrop om särskilda skäl talar för det? I så fall är jag helt nöjd med svaret.
Herr talman! Jag vill erinra om att i många färjlägen är den turlistereglerade trafiken mycket tät, ofta med 15 minuters intervall under dagtid. Finns det ett stort trafikunderlag så går färjan praktiskt taget kontinuerligt fram och tillbaka. Visst kan den anropsstyrda trafiken ha vissa fördelar för trafikanterna vid lågtrafik, när intervallerna i tidtabellen är längre, det håller jag gärna med om. Men det finns en part till här, och det är den berörda personalen. 43 minska trafikolycksriskerna under vinterhalvåret Såvitt jag kan bedöma, uttrycker den tämligen enstämmigt önskemål om turlistereglerad trafik med hänsyn till den egna arbetssituationen. Den synpunkten har vägts in och givits rätt stor tyngd i sammanhanget.
Herr talman! Till det sista får jag göra den kommentaren att jag själv inte personligen träffat någon som kör en färja och som har haft den åsikten. Däremot skall jag gärna hålla med om att man har hört denna kommentar från annat håll, från personer som inte är direkt inblandade i färjtrafiken.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att minska trafikolycksriskerna under vinterhalvåret. Herr Sellgrens fråga är föranledd av de resultat som statens vägoch trafikinstitut har kommit fram till vid undersökningar som utförs på uppdrag av bl.a. statens trafiksäkerhetsverk och statens vägverk. Resultaten bekräftar den uppfattning som man tidigare erfarenhetsmässigt har haft att mörkerkörning och körning vintertid är förenad med särskilda problem. I anslutning till undersökningarna har också diskuterats olika åtgärder för att minska riskerna. Det ankommer nu på de båda ansvariga myndigheterna — vägverket och trafiksäkerhetsverket — att överväga de framtagna resultaten och bedöma vilka åtgärder som man bör satsa på för att motverka de ökade olycksriskerna. I den mån verken kommer fram till att det krävs åtgärder som de själva inte har möjlighet att besluta om utgår jag från att de kommer att lägga fram förslag till sådana.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är, som statsrådet själv anför, en allmänt känd erfarenhet att de flesta trafikolyckorna inträffar vid körning i mörker och vid dåligt väglag, särskilt vintertid. Kombinationen mörker och iseller snöförhållanden är den farligaste trafiksituationen. Vägoch trafikinstitutets rapport bygger på noggranna mätningar, och man har då fått fram en olyckskvot för olika trafiksituationer. Det intressanta med rapporten är att man fått en nyanserad bild av trafikolycksriskerna relaterade till väglag, dagsljus och mörker inom landets olika regioner. Vi har alltså nu vetenskapligt framtagna mått på hur mycket farligare det är att köra på exempelvis isoch snöbelagd vägbana än på barmark. Av rapporten framgår att vintermånaderna totalt sett har den högsta olyckskvoten. De mest riskfyllda månaderna synes vara oktober, mars och april. Med detta underlag borde det rimligtvis vara möjligt att överväga om de tillåtna maximihastigheterna på våra vägar skall vara lika under vintertid som sommartid. Mot olika hastighetsgränser vid skilda tider av året kan man anföra svårigheterna att utöva en effektiv hastighetsövervakning, kostnaderna för omskyltning m.m. Men sett mot det faktum att olycksriskerna i vissa fall är upp till 15 gånger större vintertid än under barmarkstid borde det vara motiverat att någon form av hastighetsbegränsande åtgärder vidtas. Nu hänvisar statsrådet — och det är ganska naturligt — till vägverket och trafiksäkerhetsverket som närmast är ansvariga för att vidta erforderliga åtgärder. Men, herr statsråd, nog skulle det vara intressant att även få höra någon liten meningsyttring ifrån statsrådets sida. Jag hoppas vägverket och trafiksäkerhetsverket verkligen gör insatser. Det kan nämligen inte vara ansvarsfullt att efter de klara fakta vägoch trafikinstitutet redovisat bara notera trafiksituationen och sedan inte vidta några som helst åtgärder.
Herr talman! Jag avslutade mitt svar med att säga att i den mån de berörda verken kommer fram till att det krävs åtgärder som de inte själva har möjlighet att besluta om, utgår jag ifrån att de kommer att lägga fram sådana förslag till åtgärder. Jag kanske borde ha tillagt att självfallet kommer jag och regeringen att pröva sådana förslag i en utpräglat positiv anda. Jag skulle kunna peka på en rad åtgärder som man överväger i de båda verken för att begränsa olyckorna vintertid. Vi arbetar vidare med dessa frågor i departementet allteftersom vi får in förslagen. Det gäller hastighetsbegränsning vintertid. Det gäller ökad användning av fotgängarreflexer. Det gäller bättre vägbelysning. Det gäller också väderoch halkinformation genom radion och televisionen. Som bekant pågår det även en försöksverksamhet med väderoch väglagsinformation från SMHI direkt till väghållarna. Vad beträffar vägbeskaffenheten har vägverket även på annat sätt försökt hålla en snabb beredskap, bl.a. genom att personal på vissa utsatta vägar avpatrullerar vägarna praktiskt taget dygnet runt och lämnar besked om vägarnas tillstånd per radio. Det gäller t.ex. också ökad användning av varselljus — en fråga som jag inom departementet har satt i gång en utredning om och så småningom kommer att få förslag att ta ställning till. Likaså gäller det aktuella planer som vägverket har på det tekniska området; man vill effektivisera halkbekämpningen bl.a. genom att utöka antalet fordon för snöröjning och halkbekämpning. Ävenså gäller det vägradioråd och, slutligen, träning i halkkörning — som jag tror har mycket stor betydelse i sammanhanget.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta tillägg. Ofta är det så att statsråden i det andra anförandet lämnar mera personliga och detaljerade synpunkter på den fråga som diskuteras, och som vanligt fick jag därför nu höra den mera positiva delen av statsrådets svar. Jag tyckte att det inte räckte med att, som statsrådet gjorde, hänvisa till att olika verk har möjlighet att göra framställningar till regeringen. Det är en självklarhet. Men nu sade statsrådet också att regeringen kommer att positivt pröva de olika förslagen, och det tyckte jag var värdefullt att höra. Men statsrådets synpunkter på olika trafiksäkerhetsåtgärder och hans upplysningar av skilda slag är ju gamla och väl kända förslag, som har framförts i många olika sammanhang. Och mot bakgrund av den rapport som vi fått tycker jag att det nu är hög tid att verkligen aktualisera de förslagen. Och en selektiv åtgärd, om jag får kalla den så, vore att just under de viktiga höstmånaderna liksom under våren när ishalkan sätter in — vilket sker på litet olika tider i södra, mellersta och norra Sverige, eftersom förhållandena är skiftande i olika regioner — genom kraftiga annonskampanjer göra trafikanterna uppmärksamma på trafikriskerna. Detta kan man då också göra genom att utnyttja radion, som ständigt är påslagen i bilarna. Det vore värdefullt att använda även sådana metoder.
Herr talman! Jag håller med herr Sellgren om att de olika förslag på åtgärder som jag nyss från talarstolen så att säga läste upp rubrikerna på är gamla bekanta. Likaså håller jag med herr Sellgren om att det är hög tid att resultaten av de försök som gjorts konkretiseras i åtgärdsförslag och åtgärder. Men herr Sellgren kan näppeligen lasta den nuvarande regeringen för att vi ännu inte har nått några resultat. Och jag försäkrar att vi inte skall spilla någon tid i onödan.

Herr talman! Herr Lindblad har frågat mig vilka planer det finns i - Nr 33 dag på att i anslutning till 100-årsminnet av Vegas färd aktualisera insatser med anknytning till A. E. Nordenskiölds gärning. Med anledning av frågan har jag tagit kontakt med de kulturoch forskningsinstitutioner som i första hand kan väntas ha intresse för Nor Om 100-årsminnet denskiölds insatser. Det har visat sig att det på flera håll finns planer — av Vegas färd att fira 100-årsminnet av Vegas färd. Redan förra sommaren anordnades genom Nordostpaspå Läckö slott en utställning bl.a. om Nordenskiöld. Etnografiska museet — sagen och naturhistoriska riksmuseet planerar utställningar. Också Vetenskapsakademien kommer att uppmärksamma jubileet. Dessutom har Örlogsmannasällskapet, Vetenskapsakademien och Svenska sällskapet för antropologi och geografi planer på att under sommaren 1979 genomföra en forskningsfärd i Vegas kölvatten. Av förklarliga skäl är det ännu för tidigt att ge en samlad bild av hur olika museer och organisationer kommer att fira Vegas 100-årsminne. Det är emellertid alldeles klart att Nordenskiölds insats kommer att bli ordentligt uppmärksammad. Den fortsatta planeringen av de aktualiserade projekten ankommer givetvis på de olika institutioner som tagit initiativen.

Herr talman! Jag vill tacka herr statsrådet för svaret. För en tid sedan råkade jag läsa Rolf Edbergs biografi över Fridtjof Nansen. Det var intressant att se vilken vikt han fäste vid den inspiration som Nansen fick av Nordenskiöld, som Edberg kallar den systematiska polarforskningens portalfigur. Den då gamle Nordenskiöld var nästan den ende som trodde på den unge Nansens idé att på skidor ta sig tvärsöver Grönland. Det är intressant att se hur många aspekter som kan anläggas på Nordenskiöld, oavsett hur man nalkas honom. Mycket tidigt, direkt efter sin doktorsdisputation, flydde han från det ryska Finland, därför att han var kritiskt inställd mot regimen. Han blev riksdagsman här och fick en sådan ställning som vetenskapsman att tsar-Ryssland ändå lät honom komma in i landet för att forska och bli den förste som seglade runt det ryska väldet, dvs. den förste att klara Nordostpassagen. Det råder väl inget tvivel om att Nordenskiölds insats blev den naturvetenskapliga insats i det här landet som på sin tid uppmärksammades kanske mer än någon annan. Men samtidigt är det väl lätt att konstatera att Nordenskiöld nu för många bara är den där med båten Vega och fyrverkeriet. Ännu har emellertid de fotografier som togs under Vegafärden inte blivit publicerade i samlat skick. Nu har jag hört att det t.o.m. planeras att låta en svensk statsisbrytare inte bara följa i Vegas spår utan på samma gång klara Nordvästpassagen och därmed bli det första fartyg som gör detta. Om denna expedition lyckas och Sverige tillsammans med andra västländer och Sovjet får göra denna stora vetenskapliga insats, är det verkligen fråga om avspänning. 47 Men det viktiga är väl att man utnyttjar det här tillfället för att både kulturhistoriskt och naturvetenskapligt hugfästa minnet av Nordenskiöld och göra konstruktiva insatser. Jag är glad över att statsrådet kunde redovisa att flera institutioner arbetar med den saken.

Herr talman! Fru Andersson i Hjärtum har frågat vilken inställning jag har till en utbyggnad av mindre tätorter när det inte finns arbetstillfällen på själva orten. Med anledning härav vill jag framföra följande. Regeringen anser att bebyggelse i mindre tätorter skall underlättas. Det innebär framför allt att en komplettering av redan befintliga tätorter bör gynnas. På så sätt förbättras möjligheterna att behålla och utveckla den service som finns på orten. En lokalisering till tätorter som således direkt kompletterar befintlig bebyggelse bör enligt min mening underlättas, även om det inte finns tillräckligt med arbetstillfällen på själva orten. En förutsättning är självklart att arbetstillfällen finns inom rimligt pendlingsavstånd. Jag anser också att det är nödvändigt att etableringen av ny bebyggelse för bostadsändamål övervägs i översiktlig kommunal eller interkommunal plan. En regional balans mellan bostäder och arbetsplatser kan givetvis inte heller åstadkommas utan att beslut i planfrågor och regionalpolitiska insatser står i samklang med varandra.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för det från min synpunkt positiva svaret. Anledningen till min fråga var att vid informationsmöten om den kommunala översiktsplaneringen, som nu äger rum ute i kommunerna, har jag upplysts om att vissa länsarkitekter försöker påverka de kommunala planerarna att i översiktsplanen inte ta upp någon utbyggnad av de mindre tätorterna, om det inte finns arbetsmöjligheter just där. I det aktuella fall som jag tänker på är avståndet till stora arbetsplatser mellan 7 och 15 km. Visserligen ligger några av dem i annan kommun. Lämplig hagoch skogsmark för bostadsändamål finns, liksom reningsverk med ytterligare kapacitet. Man har lågstadieoch deltidsförskola. Däremot har nuvarande affär svårt att få lån till omoch utbyggnad, om man inte kan visa att befolkningsunderlaget kommer att öka något genom att tätorten byggs ut. Kan inte detta ske, kommer servicen för nuvarande människor i trakten att försämras. Det finns säkert många hundra liknande tätorter i vårt land, som funge rar utmärkt och där det finns en gemenskap och ett samhällsansvar som = Nr 33 jag anser att man måste ta vara på. Man kan även många gånger slippa ta åkermark i anspråk vid de större tätorterna om det finns alternativ mark vid de små tätorterna. Genom bostadsministerns svar hoppas jag, att kommunerna i sina över — Om lämpligheten siktsplaner skall våga satsa mer på de små tätorterna och få balans inom = av svensk export av kommunerna, vilket invånarna i dessa orter och i glesbygderna runt om = kärnteknologi till ofta önskar. Därför tackar jag än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat handelsministern hur han bedömer det lämpliga i en svensk export av kärnteknologi till Iran. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Med stöd av atomenergilagen har regeringen i förordningen 1975:20 föreskrivit att utrustning eller material på kärnkraftsområdet får utföras ur landet först efter regeringens tillstånd. Vilken kärnkraftsutrustning och vilket klyvbart material som omfattas av tillståndskrav vid export framgår av lagen och av bilaga till förordningen. Fördraget om förhindrande av kärnvapenspridning är en grundval för regeringens inställning i alla frågor om eventuell svensk export på kärnkraftsområdet. Framför allt genom stöd för detta fördrag, men också på andra sätt, verkar regeringen för principen att kärnkraftsexport endast kommer till stånd om fullgoda garantier föreligger för att all kärnkraftsverksamhet i importländerna uteslutande är för fredliga ändamål. Någon ansökan om export av svensk kärnkraftsutrustning till Iran föreligger inte. Frågan om kärnkraftsexport berördes inte heller vid nyligen avslutade överläggningar i Teheran inom ramen för den svensk-iranska blandade kommissionen. Regeringen finner inte anledning att för dagen ta ställning till frågan om export eller inte av kärnkraftsutrustning till Iran.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

Det bedömdes då att frågan om en eventuell svensk export av kärnkraftsutrustning skulle kunna bli aktuell vid överläggningarna i Iran. Nu blev den inte så, som framgår av svaret. Därför kanske frågan har 49 mindre aktualitet nu än den hade när den ställdes. Jag finner det för min del ganska naturligt att den omorientering av svensk energipolitik som pågår f.n. — och som innebär att den tidigare satsningen på kärnkraft för svenskt bruk inte är lika aktuell längre — också kan komma att leda till en omorientering av den svenska exportinriktningen. En annan sak som jag tycker är viktig att notera i det här sammanhanget är att NPT-avtalet som ju är den viktigaste begränsningen för svensk kärnkraftsexport, är ett ganska bräckligt skydd mot eventuellt missbruk. Det finns ju möjlighet för ett land som har undertecknat NPT-avtalet att med sex månaders varsel säga upp det och sedan utnyttja den utrustning och det material som man har fått. Vad som är viktigt i detta sammanhang är naturligtvis att regeringen på ett tillräckligt tidigt stadium kopplas in i de fall där det blir överläggningar mellan svenska exportörer och importörer i andra länder om försäljning av kärnkraftsutrustning. Jag vill avsluta med att fråga statsrådet Johansson vilka förutsättningar den svenska regeringen har att på ett tillräckligt tidigt stadium framföra sina synpunkter om det på nytt skulle bli aktuellt med export av svensk kärnkraftsutrustning till Iran eller något annat land.
Herr talman! Allmänt gäller, som jag redan sagt, i den svenska exportpolitiken på kärnkraftens område att regeringens tillstånd krävs. Varje exportfall behandlas för sig. Vid export på kärnkraftsområdet tillämpar regeringen — liksom f. ö. ett antal andra länder — riktlinjer som är mera restriktiva än vad som tidigare gällt internationellt. Enligt dessa riktlinjer krävs internationell kontroll inte bara i samband med export av utrustring och material utan också i andra sammanhang. Även förbättrat fysiskt skydd är med bland de nya exportkraven. Som svar på herr Granstedts direkta fråga, om regeringen har möjlighet att tillräckligt tidigt kopplas in när en eventuell exportaffär är aktuell, vill jag säga att det i varje fall i Sverige — med något undantag — är statliga eller statligt delägda företag som berörs av denna sorts affärer. Av naturliga skäl kan därför sådana kontakter upprätthållas ganska fortlöpande. Men jag vill också nämna att det kanske finns anledning att titta något ytterligare på denna problematik. Frågan om införande av vissa nya procedurer för framtida exportärenden, i syfte att formalisera de tidiga kontakterna vid handläggning av sådana här ärenden, är f.n. föremål för överväganden inom regeringen.
Herr talman! Jag inser naturligtvis att regeringen inte kan göra några förhandsuttalanden om hur man skall behandla eventuella framställningar om export av svensk kärnkraftsteknologi med de procedurordningar som nu gäller. Jag noterar i alla fall med tillfredsställelse den allmänt restriktiva inställning som jag tycker mig kunna utläsa ur statsrådet Johanssons svar. Jag vill också med tillfredsställelse notera att regeringen — Nr 33 tydligen har ett starkt intresse av att komma in i ett tidigt skede av Torsdagen den förhandlingarna och diskussionerna om eventuell svensk export. Som 25 november 1976 jag tidigare nämnde måste en av de allra viktigaste förutsättningarna I i detta sammanhang vara att det inte pågår en mängd förhandlingar, Om upphävande av som regeringen kanske är okunnig om, så att den kopplas in först i ett — förordning om skede när diskussionerna nått mycket långt. statlig upphandling Därför vill jag än en gång tacka statsrådet för det svar jag fått på av råolja m.m. min fråga.

Herr talman! Herr Siegbahn har frågat industriministern om regeringen avser att upphäva förordningen om upphandling för statlig myndighet av råolja eller raffinerade produkter. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Förordningen utfärdades sedan riksdagen efter förslag i propositionen 1975/76:124 fastställt riktlinjer för det statliga oljebolaget Svenska Petroleum AB:s verksamhet. Förordningen föreskriver skyldighet för statlig myndighet som inte hör till försvarsdepartementet att antingen samråda med eller anlita bolaget vid upphandling av oljeprodukter. Undantag görs för upphandling som uppgår till högst 50 kubikmeter om året. Uppgiften att samordna statliga myndigheters oljeinköp har tidigare legat på försvarets materielverk. Denna samordning var frivillig. Detsamma gäller den nu aktuella samordningen. En myndighet kan alltså, förutsatt att samråd med Svenska Petroleum dessförinnan har skett, upphandla i egen regi i enlighet med upphandlingskungörelsens bestämmelser. Under den korta tid som förordningen har varit i kraft har det inte inträffat något som ger regeringen anledning överväga att upphäva förordningen. När förordningens tillämpning har gett tillräcklig grund för en bedömning avser jag att ta upp till prövning frågan om dess fortsatta giltighet. Därvid bör särskilt dess inverkan på konkurrensförhållandena inom oljehandeln beaktas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret på min fråga. 51 Den kan tyckas vara av begränsad betydelse. Så är i realiteten ingalunda fallet. Den har flera viktiga principiella, såväl politiska som ekonomiska, aspekter. Jag vill i detta sammanhang inte ta upp de principiella frågor som gäller om det över huvud taget var klokt och riktigt att bilda ett statligt oljebolag med de väldiga ambitioner som nu föreligger. Mycket talar för att såväl landets som statens intressen skulle ha kunnat tillgodoses på ett enklare sätt. Jag skall här begränsa mig till den problemställning som aktualiserats genom min fråga. Jag vill då börja med att säga att det kan te sig oskyldigt att bara kräva att de statliga myndigheterna skall inköpa olja först ”efter samråd” med Svenska Petroleum AB, som det står i kungörelsen. Jag har dock under hand erfarit att denna bestämmelse i realiteten på alla håll tolkats så att de statliga organen är skyldiga att i framtiden täcka sitt oljebehov genom Svenska Petroleum AB. Härom har f. ö. också underhandsinstruktioner utgått från bl.a. flera f. d. regeringsmedlemmar. Detta står självfallet i strid med den motion som moderata samlingspartiet på sin tid lade fram med anledning av propositionen 124 om den statliga verksamheten på oljepolitikens område. Det står också i strid med folkpartiets motion i samma fråga, där man sade: ”Vi förutsätter dock att detta inte innebär tvång för statliga företag att göra sina inköp genom bolaget.” Konsekvensen är att de många små oljehandelsbolagen, vid sidan om de multinationella företagen, tvingas slå igen eller åtminstone kraftigt skära ned sin verksamhet. Det måste stå i strid med den allmänna filosofi som präglar de nya regeringspartiernas verksamhet. Dessa bolag har hävdat att de inte har några invändningar emot att i konkurrens med ett statligt bolag bedriva sin verksamhet under förutsättning att konkurrensen bedrivs på lika villkor. Detta blir inte och kan inte bli fallet så länge den berörda författningen gäller. En annan konsekvens blir att servicen, speciellt i glesbygden, efter hand kommer att försämras och fördyras. Småbolagen har nu egna depåer och egen distributionsapparat just i sådana områden där lagring inte kommer att te sig ekonomiskt intressant för storbolagen om de multinationella bolagen blir ensamma konkurrenter till det statliga petroleumbolaget. De kommer då, vilket vi redan sett exempel på, att lägga ned dessa depåer och i stället belasta vägnätet med ytterligare lastbilstransporter. Ty man får ju inte glömma att Svenska Petroleum AB inte har, och synbarligen heller inte tänker skaffa, vare sig lagringsmöjligheter eller distributionsmöjligheter. Här har man i stället ingått ett monopolavtal med BP. En i sig tvivelaktig anordning. Till slut vill jag fråga herr statsrådet Johansson: Kommer man, vid den översyn man skall göra, att kräva att det statliga petroleumbolaget skall gå ihop ekonomiskt och att det skall konkurrera på lika villkor på marknaden för oljeprodukter?
Nr 33 Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Siegbahn inte har uppfattat förordningen på annat sätt än jag, nämligen att det är klart att det inte föreligger någon skyldighet att upphandla, utan det föreligger I alltså en samrådsskyldighet. Det är möjligt att det har förekommit miss Om upphävande av uppfattningar på den punkten, och det är viktigt att sådana missupp = förordning om fattningar undanröjs. statlig upphandling Den här förordningen har inte varit i kraft mer än ungefär tre månader — av råolja m.m. — närmare bestämt sedan den 24 augusti — och det föreligger alltså inte något direkt erfarenhetsunderlag. I svaret på frågan har jag angett att konkurrensförhållandena inom oljehandeln kommer att vara en viktig utgångspunkt för den prövning som måste komma efter ett tag, när man kan avläsa hur förordningen fungerar. Inte minst gäller detta det spörsmål som herr Siegbahn tog upp om de små oljeföretagens möjligheter att hävda sig i den här situationen och huruvida de i realiteten diskrimineras genom den nuvarande uppläggningen. I detta ligger egentligen svaret på den fråga som herr Siegbahn ställde. Det är klart att konkurrensaspekterna kommer att väga mycket tungt i den prövningen, men låt oss som sagt vänta någon tid, så att vi skall kunna avläsa mera exakt hur förordningen har tillämpats!
Herr talman! Jag kan inte dela statsrådet Johanssons uppfattning att det inte finns något erfarenhetsunderlag. Jag tror det vore värdefullt om statsrådet och hans departementstjänstemän gick ut och talade med dem som är berörda. Det finns nämligen ett verklighetsunderlag: de håller redan på att förlora nästan hela den marknad de nu har. Man kan visserligen säga att förordningen inte innebär något tvång, men den tolkas på detta sätt. Det är värdefullt att statsrådet Johansson säger att det inte är något tvång eller att förordningen inte på något sätt skall ha den karaktären, men om man nu bara låter tiden gå och säger, som alltid i sådana sammanhang, att man skall skaffa sig ett verklighetsunderlag, kan ju det inträffa att kon dör medan gräset gror. Här är det alltså risk för att när man skall börja granska effekterna finns inte några småbolag kvar, eller i varje fall har deras verksamhetsmöjligheter väsentligt minskat. Sedan tycker jag inte att jag fick svar på mina frågor: 1. Kommer man att kräva konkurrens på lika villkor? Då kan man ju inte ha sådana bestämmelser. 2. Kommer man att kräva normal lönsamhet för det statliga bolaget, eller skall det med sin monopolställning kunna konkurrera ut de små privata företagen medan det självt går med förlust?
Herr talman! Målsättningen bör naturligtvis vara att vi skall ha en likakonkurrenssituation. 53 Sedan finns det skäl av principiell karaktär — som jag inte har tagit upp i den här diskussionen —- om vårt behov av ett statligt oljeföretag, och de skälen bör också beaktas i det här sammanhanget. Men jag kan gå herr Siegbahn så långt till mötes att jag säger att om det här har varit en negativ effekt på nuvarande distributionsnät som verkat direkt diskriminerande mot de mindre oljeföretagen, är detta en tungt vägande invändning mot den förordning som finns.
Herr talman! Jag är medveten om att debatten hänger i luften om man inte diskuterar hela principfrågan om det statliga bolaget, men jag tycker ändå det är viktigt att slå fast att statsrådet Johansson har sagt att det inte får bli någon diskriminering. Om det emellertid nu visar sig — och detta kan man redan i dag studera, man behöver inte vänta för att skaffa sig ytterligare verklighetsunderlag — att en diskriminering äger rum, och det ligger ju nästan en diskriminering redan i kravet att man skall vända sig till statens företag för samråd innan man får gå ut och köpa där man kan köpa billigast, så tycker jag att tiden är mogen för att göra den undersökningen. Då tror jag också att herr Johansson kommer att finna just att i glesbygderna depåer och annat som underlättar distributionen håller på att utsättas för ett kraftigt hot, till nackdel inte minst för dem som centerpartiet har ömmat för.

Herr talman! Herr Wästberg i Stockholm har frågat mig dels hur jag bedömer läget för de politiska fångarna i Chile och för de chilenska flyktingarna i Argentina, dels om regeringen är villig att öka den s.k. latinamerikanska flyktingkvoten. Sverige har efter händelserna i Chile 1973 tagit emot omkring 3 500 flyktingar — inberäknat anhöriga — från Latinamerika. Flyktingsituationen i Sydamerika har under år 1976 allvarligt försämrats. I Chile har den politiska förföljelsen under det senaste halvåret tagit allt brutalare former. Antalet politiska fångar i Chile uppskattas f.n. till minst 2000. De som fängslats under senare tid behandlas av allt att döma särskilt brutalt. Den chilenska militärregimen har nyligen gjort gällande att det numera endast finns ett fåtal politiska fångar i landet. Det finns all anledning att ställa sig skeptisk till dessa uppgifter. Även i andra latinamerikanska länder förekommer svår politisk för följelse. Antalet politiska fångar i Uruguay är t.ex. nu större än någonsin. Många har lyckats fly därifrån. Liksom chilenarna har de bl.a. flytt till Argentina. I Argentina, där alltjämt ca 15 000 politiska flyktingar från olika latinamerikanska länder vistas, har flyktingarnas situation blivit ännu allvarligare än tidigare. Många av dem lever nu under ständigt livshot. I april i år beslöt den dåvarande regeringen om en kvot på ca 750 flyktingar från främst latinamerikanska länder. Kvoten avser tiden mars 1976-juni 1977, dvs. 16 månader. Hittills har närmare 500 personer tagits ut inom ramen för kvoten. Härav återstår alltså endast 250 personer. Med hänsyn till den allvarliga situation som nu råder i flera länder i Sydamerika anser jag att ytterligare insatser måste göras. Framställningar härom har också gjorts från flera håll, bl.a. av invandrarverket, Sveriges frikyrkoråd, Amnesty International och Sveriges flyktingråd. Regeringen har därför i dag fattat beslut om att öka den nuvarande kvoten med 500 flyktingar från främst latinamerikanska länder. Beslutet avser endast sådana flyktingar som löper risk för allvarlig förföljelse.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det är ett mycket bra svar. Chile har försvunnit från förstasidorna. Men förtrycket fortsätter. Tre år efter militärkuppen fortsätter förföljelserna av politiskt och ideologiskt oliktänkande. Tusentals människor hålls i fängelse, de flesta utan rättegång eller dom. Tortyr används systematiskt i förhören. —- Ibland känns det krävande att leva under detta ständiga tryck. Man undrar var man skall ta krafterna ifrån. Så säger en kvinna i Chile vars man arrresterades för två år sedan och sedan dess inte hörts av. — Barnen tror fortfarande att pappa skall komma tillbaka. Jag vet inte om jag hoppas längre. Så är verkligheten i dagens Chile. Ett politiskt förtryck som hårt drabbar människorna. Tiotusentals människor har tvingats fly från Chile. Nästan hela den chilenska vänstern, liksom anhängarna av demokrati, har tvingats i landsflykt. I Argentina finns över 10 000 chilenska flyktingar i en skräckens exil, där de ständigt är hotade. Den fria världen har ett stort ansvar för att flyktingarna från Chile skall kunna få en trygg hemvist. Några länder har redan tagit ett betydande ansvar. Jag är glad att Sverige nu — genom det besked Per Ahlmark ger — ansluter sig till de länderna. Det rör sig här främst om två grupper förföljda. Den första är ungefär 500 människor som sitter i juntans fängelser, men släpps när något land vill ta hand om dem. De är utvisade ur Chile, men får vänta på inresevisum i säkerhetspolisens fängelser. Inget latinamerikanskt land vill ha dem. När den protestantiska hjälporganisationen Caref gjorde en rund fråga till de latinamerikanska staterna i somras vägrade samtliga att ta emot Chileflyktingar. Gränserna är stängda. Den andra gruppen är de chilenare som hotats av DINA, den chilenska säkerhetspolisen, och de chilenare som lever under hot i Argentina. För många av dessa är kampen för livet en kamp mot tiden. De måste så snabbt som möjligt få visum till något annat land. Därför är arbetsmarknadsministerns besked om en ökning av flyktingkvoten så glädjande. Jag förutsätter att Per Ahlmark är positiv till att, ifall det blir nödvändigt, ytterligare öka kvoten under 1977 för att rädda än fler undan förföljelser i Latinamerika. Sverige har här en chans att rädda människor undan förintelse. Då är inresetillståndet det väsentligaste, inte hur administrationen fungerar i Sverige när flyktingarna väl kommit hit. Att öka flyktingkvoten måste gå före platser på AMS-läger, i utbildning osv. Det hindrar inte att Sverige hittills kanske förefaller alltför dåligt förberett att ta emot flyktingströmmar av det här slaget. Frågorna om hur vi skall ta emot flyktingar handläggs av flera olika departement, av en rad olika myndigheter. Administrationen verkar ibland trögrörlig och beredskapen otillräcklig. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern om han planerar några åtgärder för att öka beredskapen mot oförberedda flyktingströmmar.

Herr talman! Olle Wästberg tog upp tre områden. Han sade med all rätt att förföljelserna av oliktänkande i Chile fortsätter. Antalet politiska fångar i Chile i dag är svårt att uppskatta exakt. Enligt invandrarverket, som i samband med uttagningen av flyktingarna har kontinuerliga kontakter med internationella organisationer, bl.a. FN:s flyktingkommissarie, finns det omkring 2 000 personer som sitter fängslade av politiska skäl. Amnesty International anser att antalet är mycket större, sannolikt omkring 5 000. Även andra flyktingorganisationer, t.ex. Svenska flyktingrådet, anser att det rör sig om många fler än 2 000 personer. Mot den bakgrunden framstår juntans egna uppgifter som högst tvivelaktiga. Det andra området som Olle Wästberg tog upp gällde flyktingarna i Argentina. Sverige har under senare tid ökat flyktinguttagningen i Argentina, där situationen för politiska flyktingar f. n. är mycket svår. I somras vädjade FN:s flyktingskommissarie till ett antal länder, däribland Sverige, att så snart som möjligt ta emot ett ökat antal flyktingar från Argentina, eftersom många av dem befann sig i akut livsfara. Med anledning av det har invandrarverket under kort tid tagit ut 150 flyktingar i Argentina, och de har snabbt förts över till Sverige. Större delen av dessa 150 flyktingar kommer ursprungligen från Uruguay. Uttagningen gjordes inom ramen för gällande kvot. Av de 500 flyktingar som hittills har tagits ut — huvudsakligen i Argentina och Chile - inom den nuvarande kvoten är ungefär 200 från Uruguay, 190 från Boye Torsdagen den Det tredje området som Olle Wästberg tog upp gällde själva bered 25 november 1976 skapen när vi tar emot flyktingar till Sverige. Detta är mycket viktigt. i Förhållandena i åtskilliga länder har under senare år försämrats så att Om sysselsättnings många människor av politiska, religiösa och andra skäl har tvingats att — problemen i lämna sina hemländer och söka en fristad på annat håll. Adakområdet Sverige har under senare tid tagit emot stora grupper av flyktingar som kommit hit antingen efter uttagning inom ramen för den särskilda flyktingkvoten eller på eget initiativ. Vid flera tillfällen har händelser utanför Sverige medfört att stora flyktinggrupper har kommit hit utan att detta kunnat förutses. Jag tänker då bl.a. på händelserna i Uganda 1972 och Chile 1973 och den nu aktuella strömmen av assyrier från Turkiet. De flyktingar som Sverige har tagit emot under senare år har kommit från alltmer avlägsna länder med för oss främmande kulturer, språk och livsformer. Det har då visat sig, som Olle Wästberg säger, att det finns behov av en större beredskap än den som finns f.n. Det gäller bl.a. sådana områden som förläggning, utbildning och inte minst information både till flyktingarna själva och till den svenska allmänheten. Sedan bör också en bättre samordning av olika åtgärder för flyktingarna komma till stånd. Mot den bakgrunden har jag för avsikt att låta utreda frågor som rör andra frågor som har anknytning till flyktingpolitiken kan bli aktuella. Arbetet kommer inledningsvis att bedrivas inom arbetsmarknadsdepar tementet genom en kartläggning av olika problemområden. Avsikten är att utredningsarbetet skall genomföras snabbt, så att en bättre be redskap kommer till stånd. Det kan i sin tur leda till effektivare insatser

Herr talman! Herr Andersson i Lycksele har frågat mig dels på vad sätt jag avser att fullfölja förre industriministerns strävanden för att lösa sysselsättningsproblemen i samband med nedläggning av gruvdriften i Adakområdet, dels när annan sysselsättning kan erbjudas dem som nu friställs från gruvdriften. Det är självklart att jag i linje med regeringens regionaloch sysselsättningspolitiska strävanden vill medverka till en positiv lösning på sys selsättningsproblemen i Adakområdet. Lika självklart anser jag det vara att Boliden AB medverkar till att de anställda vid Adakgruvorna bereds annan sysselsättning. Samtidigt vill jag betona att det är en svår och ofta tidskrävande process att skapa nya sysselsättningstillfällen till orter i det norrländska inlandet. Det är därför viktigt att regionalpolitiken förstärks och i ökad utsträckning inriktas på inlandskommunernas problem. Detta har också klart markerats i regeringsdeklarationen. Den s.k. Adakutredningen under ordförandeskap av landshövding Lyberg kommer sålunda att arbeta vidare med sitt uppdrag. Som herr Andersson känner till prövas inom utredningen f.n. ett antal projekt. För dagen kan jag inte närmare uttala mig om när och i vad mån dessa kan leda till en ökad sysselsättning inom Adakområdet. Utredningens arbete följs ingående från industridepartementets sida. Jag räknar med att utredningen inom kort skall kunna ha slutfört sina förhandlingar och överläggningar rörande de aktuella projekten. Därefter kan dessa bli föremål för överväganden inom regeringen. Sammanfattningsvis vill jag understryka att regeringen kommer att pröva alla förslag som kan bidra till en förstärkning av näringsliv och sysselsättning i Adakområdet.

Herr talman! Först ber jag att få tacka för svaret på min interpellation. Det är emellertid med ganska stor besvikelse jag konstaterar att svaret i sak inte innehåller någonting alls. Jag uppfattar det närmast som utmanande innehållslöst. I min interpellation har jag gett en rätt fyllig beskrivning av bakgrunden till de problem som nedläggningen av gruvdriften i Adakområdet innebär. Interpellationen mynnar ut i två konkreta frågor. Den första frågan gäller på vad sätt industriministern avser fullfölja förre industriministern Rune Johanssons strävanden att lösa sysselsättningsproblemen i samband med nedläggningen av gruvdriften i Adakområdet. Vad industriminister Åsling nu har att säga är bara att när Adakutredningen slutfört sina förhandlingar skall dess förslag bli föremål för överväganden inom regeringen. Det är ju faktiskt ett minimum av vad man kan begära. Min andra fråga gäller tidpunkten för eventuella insatser i Adakområdet. Jag har därvid bett om industriministerns bedömning när annan sysselsättning kan erbjudas i Adak. På den frågan svarar nu statsrådet Åsling att han inte kan uttala sig. Det är i och för sig ett rakt och klart besked, men det är naturligtvis mycket nedslående för dem som närmast berörs. Jag noterar att industriministern i den kortfattade, mera allmänna kommentaren kring min interpellation konstaterar att det är en svår och ofta tidskrävande process att skapa nya sysselsättningstillfällen till orter i det norrländska inlandet. Ja, jag är medveten om detta. Den erfarenhet jag som representant för denna del av vårt land har av lokaliseringspolitiken är precis densamma. Vi har ofta från socialdemokratiskt håll försökt att klara de svårigheter som är rådande. Lika ofta har vi då mötts med hurtfriska uttalanden från centerpartister, som hävdat att med deras politik skulle sysselsättningen i praktiskt taget alla orter kunna garanteras. Jag noterar den ändrade attityd som kommer till uttryck i svaret i dag. Industriministern pekar på behovet av att förstärka regionalpolitiken och i ökad utsträckning inrikta insatserna på inlandskommunernas problem. Jag hälsar det naturligtvis med tillfredsställelse om sådana allmänna insatser, utöver dem som nu finns att tillgå, kan åstadkommas. Men den typen av åtgärder — om de nu kan skapas — tar, som statsrådet helt riktigt framhåller, lång tid. Det problem som jag tar upp i interpellationen kräver nu snabba åtgärder. Verksamheten i Adakgruvorna är under avveckling. Inom drygt ett år ligger verksamheten där helt nere. I oktober 1975 fanns enligt de uppgifter jag har fått 249 anställda. Däri har jag då inkluderat dem som arbetade vid Rudtjebäckengruvan. Nu finns 117 anställda kvar. Det innebär att mer än hälften lämnat verksamheten inom detta område. Vi rör oss här inte med så höga tal om man jämför med nedläggningshot inom vissa andra, stora orter. Men i den bygd det här gäller svarar gruvdriften för praktiskt taget alla arbetstillfällen. Därutöver finns bara viss serviceverksamhet. I och med att gruvorna läggs ned försvinner emellertid underlaget också för service. Som exempel kan nämnas att för två veckor sedan ytterligare en affär slog igen i Adak. Också en bilverkstad har för kort tid sedan upphört. Kvar är nu en konsumbutik, post, bank och en bensinförsäljare. Tiden rinner i väg snabbt. De anställda inom området kan inte bara gå och vänta. De måste så att säga se om sitt hus. De som blir kvar till det bittra slutet torde drabbas av de största problemen. Det finns risk för att Boliden AB inte kan klara en omplacering av dessa, och de torde också tillhöra den grupp som är allra mest ortsbunden. Mot denna bakgrund vill jag än en gång betona att det nu erfordras snabba åtgärder. I den rapport som Adakutredningen lämnade i augusti i år betonas att särskilda stödåtgärder, utöver dem som vidtas inom ramen för den allmänna lokaliseringspolitiken, erfordras. Endast under förutsättning att sådana särskilda stödåtgärder kan påräknas kan utredningen med försiktig optimism se en lösning av de akuta sysselsättningsproblemen. Särskilda stödåtgärder har vid flera tillfällen tillgripits av den socialdemokratiska regeringen. Jag kan från mitt eget län exemplifiera med de åtgärder som regeringen vidtog för att kompensera den försenade igångsättningen av gruvdriften i Stekenjokk. Även regeringens stöd till lokalisering av Algots fabriker till Lycksele, Norsjö och Skellefteå kan nämnas i detta sammanhang. Jag hade hoppats att industriministern i dag skulle kunnat göra utfästelser om de särskilda stödåtgärder som Adakutredningen begärt. Statsrådet säger att utredningen skall arbeta vidare och förhandla om vissa aktuella projekt. De informationer jag kunnat få om dessa projekt säger att den optimism som man hade under våren nu är kraftigt dämpad. Hade de kunnat genomföras skulle bortåt 140 nya arbetstillfällen ha kunnat tillföras Malåområdet. Nu framstår det emellertid som ovisst huruvida någonting alls av detta kan genomföras. Jag gör den bedömningen bl.a. mot bakgrund av industriministerns svar på min interpellation. Och jag vill därvid upprepa att utredningen sagt att dessa projekt kan genomföras endast om regeringen är beredd att medverka till särskilda stödåtgärder. Av svaret att döma överväger regeringen inte några sådana insatser. Jag vill därför avsluta mitt inlägg med en allvarlig vädjan till industriministern att göra en punktinsats i detta fall. Det är nödvändigt. Här finns inte tidsutrymme för att invänta allmänna förstärkningar av regionalpolitiken. F. ö. tror jag inte att allmänna åtgärder kan lösa problem av denna art. Här behövs riktade insatser. Även om sådana åtgärder strider mot centerpartiets och den borgerliga regeringens allmänna ideologi, så hoppas jag att industriministern ändå är beredd att se praktiskt på det aktuella och brådskande fall som sysselsättningssituationen i Adak utgör.
Herr talman! Jag är överens med herr Andersson i Lycksele om att åtgärderna i det mera långsiktiga perspektivet — den fortlöpande reform av regionalpolitiken som den nya regeringen står i begrepp att genomföra —- löser inte de akuta problemen i Adakområdet. Det är fullständigt klart. När det gäller dessa akuta problem måste det normala handlingsmönstret tillämpas, och de åtgärder som regeringen initierar och de konkreta projekt som nu övervägs måste bli föremål för sedvanlig behandling. Jag kan till herr Andersson i Lycksele säga att vi inte skall spara någon möda för att från statsmakternas sida ge all den hjälp som är möjlig till företag och till kommunen när det gäller att utveckla och säkra sysselsättningen. Att jag inte här i dag lovar ett visst mått av sysselsättning eller utfäster mig att skaka fram konkreta projekt beror möjligen på att jag inte anser det vara korrekt handlat mot människor som går och väntar på sysselsättning. Innan man gör utfästelser bör man ha konkreta och säkra projekt. Herr Andersson i Lycksele talade själv om den förra regeringens Norrlandssatsningar på Algots och Eiser där man gick ut med väldigt storslagna visioner och löften men inte ens hamnade på den halva sysselsättningsnivån, med påföljd att människor nu har rubbats i sin tilltro till statsmakternas allvar med de regionalpolitiska satsningarna. Den typen av förhastade utfästelser tänker inte jag medverka till.

Herr talman! Industriminister Åsling säger att han inte vill bryta det normala handlingsmönstret men lovar att inte spara någon möda Jag tackar för denna komplettering som väl var något mera hoppingivande än det första svaret på min interpellation. Industriminister Åsling gör sedan ett något halsbrytande påstående = Nr 33 när han talar om att den förra regeringens löften om insatser beträffande Algots Nord skulle ha rubbat tilltron till de statliga insatserna. Vad det möjligen kan rubba tilltron till är de privata företagens löften om att hålla utfästelserna i samband med det stöd som staten har gett Algots. Om sysselsättnings Det finns en fabrik i min egen kommun där industriministerns uppgift — problemen i om att man inte ens nått till halva nivån inte heller stämmer. Man har - Adakområdet nått en bra bit däröver men inte till de löften och förpliktelser som Algots Nord har iklätt sig i samband med lokaliseringen. Men detta kanske ligger vid sidan av den debatt vi nu för beträffande Adak och sysselsättningen där. En strukturomvandling sker i näringslivet, och den måste vi självfallet vara beredda att acceptera i många fall. Ett exempel på en sådan nödvändig strukturomvandling är naturligtvis när malmen i en gruva tar slut, som i Adakområdet. Det är då viktigt att strukturomvandlingen sker i en socialt acceptabel form. Jag vill minnas att riksdagen har gjort ett klart uttalande om detta. Jag vill därför fråga industriminister Åsling: Kan herr Åsling garantera att den principen kommer att tillämpas i samband med nedläggningen I av gruvdriften i Adakområdet? Om så är fallet — vilket jag hoppas — är det nödvändigt med mycket snara åtgärder. I mitt tidigare inlägg har jag visat att den sociala avrustningen i Adak pågår för fullt på grund av den omflyttning av anställda som redan har skett. Servicenivån får inte tillåtas sjunka ytterligare. Därför måste industriministern nu se till att någon konkret åtgärd kommer till stånd inom kort. Det bör vara sådana utfästelser som också kan följas upp. Jag har inte begärt att industriministern här i dag skall tala om vilket projekt som skall komma. Men jag har begärt svar på den fråga som redan Adakutredningen ställde: Är regeringen beredd att medverka till särskilda stödåtgärder utöver de ordinarie lokaliseringspolitiska insatser som självfallet skall ske också i detta fall?

Herr talman! Jag är litet överraskad av de brösttoner som min granne hemma i Lycksele, Georg Andersson, tar till i detta fall. Att malmen i Adakgruvan skulle ta slut har vi vetat under många år. Facket och samhällsnämnden har i olika sammanhang begärt att statsmakterna skulle vidta åtgärder för att förebygga de sociala konsekvenserna av en nedläggning av gruvdriften. Några sådana initiativ tog inte den gamla regeringen, förrän frågan var helt akut. Då tillsattes — det är väl knappt ett år sedan — en utredning, som skulle ta itu med att hitta alternativa sysselsättningar för dem som friställdes. Det är ganska underligt att Georg Andersson nu, en månad efter regimskiftet, finner anledning att gå till storms mot att ingenting har blivit gjort i detta fall. Det är en sak som Georg Andersson skulle ha påbörjat långt tidigare och med samma kraft varmed han nu i talarstolen pläderar 61 för detta. Att Adakgruvan kommer att läggas ned är, som jag sade, en sak som man har känt till under mycket lång tid. En utredning har tillsatts, och den arbetar. För att klimatet när det gäller att hitta alternativa sysselsättningar och lösa detta problem skall bli så bra som möjligt bör man försöka se positivt på frågan och inte gå på en konfrontationslinje, vilket Georg Andersson har gjort här i talarstolen. Georg Andersson och jag har tillsammans ett gemensamt ansvar för att dessa problem blir lösta. Vi bör försöka lägga fram konkreta förslag för industriministern eller för utredningen och på det sättet påskynda sådana åtgärder att människorna i detta område kan bo kvar och få sysselsättning på platsen. Det är ett riktigt sätt att angripa dessa problem. Där efterlyser jag faktiskt större aktivitet från Georg Andersson. Avslutningsvis vill jag naturligtvis vädja till industriministern att ta upp dessa frågor med verkligt allvar. Det tvivlar jag inte på att han är beredd att göra. Men det är också viktigt att man vidtar särskilda riktade åtgärder för att klara detta problem. Jag hoppas att ingen möda kommer att sparas i det fallet.
Herr talman! I anslutning till vad herr Ångström sade senast om särskilda åtgärder och herr Anderssons i Lycksele upprepade fråga om statsmakterna kommer att medverka till särskilda åtgärder vill jag säga att självklart är vi beredda att diskutera sådana. De olika projektens karaktär och sysselsättningseffekt får i hög grad bli vägledande för de åtgärder och villkor som statsmakterna kan presentera. Jag delar herr Anderssons grundinställning att samhället måste garantera människor arbete. Det är den målsättning vi har med regionalpolitiken. Där regionalpolitiken inte längre räcker till får arbetsmarknadspolitiken sätta in.

Herr talman! Får jag först vända mig till industriminister Åsling och tacka för det kompletterande svaret, som andas mera förståelse för detta problem eftersom statsrådet nu förklarar sig beredd att diskutera särskilda åtgärder. Jag noterar det som ett fall framåt och hoppas verkligen att den diskussionen inte skall behöva dröja. Jag upprepar att det brådskar. Att samhället måste gripa in är en viktig deklaration från industriministerns sida. Jag vill tolka det som ett besked om att strukturförändringen i detta område inte skall få ta en socialt icke acceptabel form.

Herr Ångström påstår att jag tillgriper brösttoner. Jag tror att det är att förvränga fakta i målet. Jag har här gjort mig till tolk för en lokal opinion i Adak. Jag var där i våras på ett möte med mycket folk, och Nr 33 den oro man kände var påtaglig. Men då fanns det förhoppningar. Nu är förhoppningarna beträffande de projekt som då var på gång väsentligt dämpade. Därför har man vänt sig till mig och andra för att be oss I skynda på en lösning av denna fråga. Det har jag gjort i dag. Det skall Om sysselsättningsväl inte herr Ångström bli ilsken över? Det tycker jag är en överraskande problemen i reaktion. Adakområdet Herr Ångström kastade sig över den socialdemokratiska regeringen. Jag skall inte uppträda som advokat för den — herr Ångström vill för sin del tydligen uppträda som advokat för den nya regeringen. Jag tror inte herr Ångström gjorde dess sak bättre med sitt inlägg. Den socialdemokratiska regeringen tog inga initiativ, sade herr Ångström. Herr Ångströms historieskrivning visar bara en sak, nämligen att han inte har läst på. Han har tydligen inte ens läst min interpellation. Om han hade gjort det borde han rimligtvis känna till den tidtabell som har gällt i detta sammanhang. Utredningen tillsattes så snart problemet blev känt. Den har avlämnat en rapport inom den tid som den socialdemokratiska regeringen hade fastställt för dess arbete. Men handläggningen av ärendet kom ju på grund av valutgången att hamna i andras händer. Som ett exempel på att herr Ångström är litet vilsen i den här frågan kan jag peka på att nedläggningen av Rudtjebäckengruvan, som berör 68 anställda om jag minns rätt, kom tidigare än man hade räknat med. Man hade räknat med att verksamheten skulle pågå till 1978, men nu blev det hastigt slut. Det förändrade i någon mån situationen. Herr Ångström efterlyste aktivitet från min sida. Från socialdemokratiskt håll har vi verkligen visat aktivitet. Jag skulle kunna räkna upp en hel del i det avseendet. Socialdemokratiska föreningen i Malå har varit mycket aktiv och har gått till storms, om jag får använda det uttrycket, för att få saker och ting att hända. Den socialdemokratiska regeringen var lyhörd, och jag tror man kan säga att den arbetade med den skyndsamhet som varit möjlig. Med denna interpellation har jag velat markera att den skyndsamheten måste gälla också i fortsättningen. Att jag var litet indignerad i mitt första inlägg berodde självfallet på att industriministerns skriftliga svar innehöll egentligen ingenting, som jag sade.

Herr talman! Orsaken till mitt något engagerade anförande var helt enkelt att jag alltid påverkas på det sättet när jag tycker mig märka dubbelmoral. Georg Andersson har under mycket lång tid känt till att det är problem i Adakområdet men har inte tagit upp frågan tidigare, när han hade möjligheter att tala direkt med sin egen regering. Jag tycker då att det var underligt att Georg Andersson en månad efter regimskiftet gick till ett så starkt angrepp mot att den nya regeringen inte gjorde någonting för att klara sysselsättningen i Adakområdet. Det var den dub 63 belmoralen — tystnaden förut och aktiviteten nu — som jag främst vände mig mot. Den gamla regeringen kände till att Adakgruvorna skulle komma att sina — det har varit känt under mycket lång tid. Regeringen har fått brev och påstötningar från facket i Malå och från andra personer och institutioner i Malåoch Norsjöområdet. Det är bara att konstatera att när man står vid slutpunkten och gruvan definitivt skall läggas ned, så finns det ingen sysselsättning att tillgripa. Den nya regeringen kan inte lastas för detta. Det ansvaret måste den gamla regeringen bära helt och fullt. Men jag vill också poängtera att Georg Andersson och jag är på samma linje i en fråga: det behövs verkligen åtgärder i Adakområdet. Det har jag framfört till den nya regeringen, och det kommer jag att trycka på så långt det bara är möjligt. En utredning arbetar med de konkreta frågorna. När utredningen för den nya regeringen presenterar sitt förslag, hoppas jag att det möter ett positivt gensvar och att man får fram åtgärder för att värna sysselsättningen i Adakområdet och i Malåområdet i stort. Där är naturligtvis Georg Andersson och jag i dag på samma linje.
Herr talman! Jag vet inte om jag skall gråta eller skratta när herr Ångström här talar förmanande om att jag visar exempel på dubbelmoral. Det påståendet får stå för herr Ångströms räkning. Men jag tycker att det är att fly från en seriös debatt att försöka göra detta till en moralfråga. Herr Ångström sade att jag borde ha talat direkt till min egen regering under dess existens. Men vad vet herr Ångström om kontakterna inom det socialdemokratiska partiet? Den socialdemokratiska riksdagsgruppen i Västerbottens län har gång på gång i pressen och på annat sätt pekat på förmånen av den nära kontakt som vi har haft med den socialdemokratiska regeringen. Och vi har upprepade gånger talat om för herr Ångström — och för andra människor som velat lyssna; det har ju herr Ångström inte velat — att det ofta har varit av större värde och lett till större framgång att tala direkt med regeringen än att hålla stora tal från riksdagens talarstol, som ju herr Ångström har en förmåga att göra. Jag skulle kunna ta många exempel på det. I mitt första inlägg nämnde jag Stekenjokk, och det kan räcka med att upprepa det namnet för att erinra herr Ångström om en viktig fråga i detta sammanhang. Vi har varit aktiva. Vi skryter inte med det, men eftersom herr Ångström nu efterlyste vad vi gjort vill jag betona att aktiviteter har pågått. Socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning, och som jag tidigare sade lade den utredningen fram sin rapport inom den tid som den var anvisad att göra det. I rapporten redovisade man regeringen tre projekt som man såg förhoppningsfullt på, och det är de projekten som vi nu försöker följa upp med dagens debatt. Det är det konkreta i denna diskussion. Men jag upprepar att i dag ser man på dessa projekt med mindre optimism än man gjorde för några månader sedan. Det är det allvarliga — Nr 33 i situationen. Och vad vill herr Ångström göra ät det? Ja, han talar in Torsdagen den dignerat om att jag skall vara tyst nu, eftersom jag inte talade lika högljutt 25 november 1976 här i kammaren före regeringsskiftet. SEE ASKA RSS Nu hävdar herr Ångström att han själv har nära kontakter med den Om sysselsättnings nya regeringen, och han vill tydligen tala om att han arbetar ungefär problemen i på samma sätt som vi gjorde före regimskiftet. Men när jag nu valde Adakområdet att lyfta fram denna fråga inför offentligheten i en riksdagsdebatt i dag, så gjorde jag det därför att jag tycker att det var hög tid att göra det för att få ett besked av den borgerliga regeringen. Jag har visserligen inte fått så mycket på hand, men jag tycker ändå att herr Åslings senaste inlägg ingav vissa förhoppningar, och jag vill än en gång vädja om snabba
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt så mycket mera utan vill bara säga till Georg Andersson att man naturligtvis blir litet förvånad över agerandet i dag, när hans tidigare agerande — som han själv talar om -— i varje fall har försiggått under fullständig tystnad. Jag konstaterar också att talet om en nedläggning av Adakgruvan på grund av sinande malmtillgång inte har givit något resultat, utan människorna där uppe står i dag utan ersättningsjobb när gruvan läggs ned. Detta är tragedi, och ansvaret därför faller på den gamla regeringen. Nu hoppas jag att den nya regeringen tar krafttag, så att människorna i bygden får de sysselsättningstillfällen som behövs för att bygden skall kunna fortleva.
Herr talman! Summan av herr Ångströms inlägg i dag är väl att han till varje pris vill lägga skulden för den bristande sysselsättningen i Adak på den socialdemokratiska regeringen. Egna initiativ, egna insatser från hans sida kan jag inte erinra mig. Som jag sade förut var jag själv under våren uppe i Adak på ett välbesökt möte och diskuterade frågorna, och jag har också nära kontakter med de fackliga organisationer som lever mitt uppe i de här förhållandena. Jag känner inte till att herr Ångström reagerat tidigare, och då han nu gör det är det inte i sakfrågan, utan han vänder sig med indignation mot mig, därför att jag tar upp problemet i riksdagen. Jag förstår inte logiken i herr Ångströms handlande.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att det är den förra regeringen som bär ansvaret för att Adakborna ännu inte har fått någon ny sysselsättning när gruvan verkligen läggs ner, och det är en tragedi för bygden.

Herr talman! Jag vill meddela att interpellation nr 28 av herr Lorentzon i Kramfors om regeringens skogspolitik inte har kunnat besvaras inom den föreskrivna tiden. Efter samråd med herr Lorentzon avser jag att besvara interpellationen den 7 december.

CBV sysselsätter f.n. ca 120 personer. Sedan i våras har en arbetsgrupp inom industridepartementet sökt finna alternativ sysselsättning för dem som friställs när CBV läggs ned. Arbetsgruppen har nyligen föreslagit att det statliga företaget Trivab konfektions AB, som driver verksamhet i Ängelholm, skall etablera en filial i Karlskrona. Härigenom beräknas 60 personer kunna beredas sysselsättning. Jag anser att en sådan etablering bör komma till stånd. Gjorda marknadsanalyser visar att det inte är realistiskt att f.n. satsa på ett större antal sysselsatta i den nya tekoindustrin i Karlskrona än jag har nämnt. Övriga anställda vid CBV bedöms kunna erbjudas förtidspension eller annan statlig anställning. Jag delar herr Lindströms syn att sysselsättningssituationen i Karlskrona är otillfredsställande. Regeringen är beredd att med hjälp av de medel som står till förfogande inom arbetsmarknadsoch regionalpolitiken och i samverkan med bl.a. regionala organ vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att stärka sysselsättningssituationen i kommunen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen börjar nu bli känd i hela landet. Karlskrona är staden som i krigstid och i oro växt i storlek och betydelse och som under lugnare perioder fått sjunka undan i glömska. Ibland har staden hört till de största i landet, ibland till de mindre. Det här upprepade sig även efter det senaste kriget. Statsmakterna drog ner aktiviteten, drog in statliga tjänster, flyttade tjänster och personal till huvudstaden och förorsakade därigenom stor åderlåtning på arbetstillfällen och på skattebetalare i Karlskrona. Den här gången ville inte kommunens innevånare vara med om en sådan utveckling. På huvudsakligen socialdemokratiska kommunalmäns initiativ har kommuninnevånarna genom höga skatter, höga avgifter och stora uppoffringar fått satsa hårt för att åstadkomma den industriella utveckling som så väl behövs i regionen. I rättvisans namn måste jag erkänna att staten under den förra regeringens tid lämnade stöd och hjälp på många sätt, och det är kommunen tacksam för. De här satsningarna började under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet att ge resultat. Det produktiva industriarbetet fick allt större vikt och det allmänna löneläget tenderade t.o.m. att gå uppåt och närma sig löneläget i andra regioner. Den optimism och förväntansfulla framtidstro som det här väckt hos människorna i kommunen har nu, häftigt, under det år som gått bytts mot pessimism och misstro mot företagsamheten och mot statsmakterna. Ingen skall få mig att tro att det svar som industriministern i dag gett eller hans löften skall skingra den här modstulenheten och misstron mot staten — och då speciellt mot den nya regeringen. De svårigheter som jag i interpellationen pekat på har inte, sedan den skrevs för nu ungefär en månad sedan, blivit mindre; snarare har oron växt på de flesta håll. Endast Felix fabriker i Fågelmara har positiva saker att peka på för Karlskrona kommuns del — desto negativare, förstås, för Simrishamn. Hela arbetsmarknadssituationen är verkligen besvärlig i kommunen, sedan får arbetsmarknadsministern säga vad han vill från den här talarstolen. Jag skulle nog inom parentes vilja ge herr Ahlmark det rådet att läsa arbetslöshetsstatistiken betydligt mer ingående och mer kritiskt än han tycks ha gjort innan han i riksdagen säger att arbetslösheten egentligen är ganska låg i Blekinge. Det var just vad han gjorde i ett svar här för två veckor sedan, och reaktionen på det uttalandet har varit hård i mitt hemlän. Nu har jag inte i interpellationen pekat på alla företag i Karlskrona som har svårigheter och funderar på att lägga ned driften. Bl. a. har marinen en hel del företag där, och man har funderingar på att lägga ned två eller tre arbetsplatser. Jag tror att det kan bli anledning att komma tillbaka när det gäller dem vid senare tillfälle. Naturligtvis hoppas jag att det blir onödigt. Så till svaret på min första fråga i interpellationen. Industriministern lovar nu att man skall kunna rädda 60 arbetstillfällen i tekobranschen genom att Trivab i Ängelholm öppnar en filial i centrala beklädnadsverkstadens gamla uttjänta lokaler på den militära Stumholmen i Karlskrona. Kommunen har erbjudit sig att uppföra nya tidsenliga lokaler till företaget — detta för att någon möjlighet skall ges till lönsamhet. Ingen har märkligt nog visat sig intresserad av det här anbudet, i varje fall inte efter valet. Ingen har ens hört sig för om vilken hyra kommunen skulle behöva ta ut för en sådan här lokal. Låt mig åter gå tillbaka litet i tiden. Det företag, Trivab, som nu skall rädda 60 arbetstillfällen till Karlskrona uppstod med statligt stöd ur ett konkursdrabbat tekoföretag i Ängelholm för några år sedan. Arbetsuppgifterna till det företag tog man från den produktion som CBV i Karlskrona arbetat upp och betalat initialkostnaderna för. Det har naturligtvis förorsakat besvär för CBV, men i solidaritet med de olycksdrabbade kamraterna fann man sig helt naturligt i produktionsbortfallet. I Ängelholm har man sedan satsat pengar och krafter, låtit företaget expandera och investera. I Karlskrona däremot har man kört de gamla maskinerna till sista skruven, och lokalerna står i stort sett likadana nu som för kanske 40-50 år sedan. I det läget låter man Trivab öppna en filial för att bereda 50 96 av de anställda vid CBV fortsatt arbete. Vad som värre är: Ingen vid företaget tror att ens den här satsningen egentligen är allvarligt menad. Går man in i gamla uttjänta lokaler med gamla maskiner kan knappast tankarna på en långvarig drift vara särskilt allvarliga. Hade man däremot mera tagit fasta på kommunens erbjudande, skulle säkert de anställda sett betydligt ljusare på situationen. För ungefär en månad sedan när bl.a. kommunens företrädare upp vaktade industriministern i detta ärende lovade herr Åsling att den nya regeringen skulle fullfölja den gamla regeringens målsättning om ungefär 150 nya jobb i Karlskrona som ersättning för de två nedlagda beklädnadsindustrierna. Det är alltså inte bara de 120 vid CBV som blir arbetslösa. Nej, därtill kommer de 70-75 beklädnadsarbetarna vid Jacobsons, som blev friställda ganska omedelbart efter valet. Nästan samtliga av dessa går fortfarande utan meningsfull sysselsättning. För två veckor sedan var industriministern nere i Blekinge, närmare bestämt i Asarum, på en centerstämma. Där lovade han då enligt tidningsreferat 60 arbetstillfällen vid Trivab i Karlskrona. 60 arbetstillfällen av 100 sades det då. I förra veckan informerade företagsledningen tillsammans med industridepartementets utredare personalen vid CBV om planeringen för framtiden. Då utlovade man att Trivabs lokalisering skulle ge 50 återanställningar eller fortsatta anställningar. Nu har det återigen i industriministerns svar blivit 60 personer. Vad är det egentligen kommunen och personalen skall rätta sig efter? Vilket skall man tro på i den här tvehågsenheten? I vilket fall som helst är det inte 50 eller 60 arbetstillfällen av 100 som skall räddas utan vad som går förlorat är mellan 180 och 190 arbetstillfällen. För två tredjedelar kommer problemen att kvarstå. Läser man sedan industriministerns interpellationssvar noggrant blir man verkligen fundersam. Hur mycket allvar ligger det bakom de här löftena? I varje fall har man gjort allt för att se till att det skall bli mycket lätt att krypa ur löftena. Arbetsgruppen har föreslagit etablerandet av en filial, står det. Det beräknas att 60 personer skall få sysselsättning, och industriministern anser att en etablering bör komma till stånd. Ingen kan påstå att det är fasta grepp som tas. En arbetsgrupp har sedan i våras alltså arbetat med det här problemet —- gjort en utredning, förmodar jag. Kan man få se den utredningen? Har man exempelvis i utredningen tittat på kommunens erbjudande att bygga nya lokaler? Har man i enlighet med den avgångne industriministerns intentioner tittat på möjligheten att engagera Statsföretag för en långsiktigare lösning? Låt mig ställa några följdfrågor: Har utredningen närmare tittat på kommunens erbjudande om nybyggnad? Är engagemang från Statsföretag helt avskrivet? Är utredningen tillgänglig? Anser industriministern att man nu i den anda som genomsyrar propositionen 1975/76:122 gjort allt för att bereda de anställda vid CBV och Jacobsons sysselsättning? Sedan till min andra fråga i interpellationen, herr talman, nämligen följande: Vad avser regeringen göra för att säkra en rimlig sysselsätt ningsnivå i Karlskronaregionen? Jag har i interpellationen, och tidigare i detta inlägg, pekat på hur ytterligt allvarlig situationen verkligen är, och nu vänder vi oss till regeringen för att få en god lösning av problemen. Den borgerliga medicinen att marknadskrafterna skall lösa problemen går det inte att få Karlskronaborna att tro på, i varje fall inte de stora löntagargrupperna där. Under valrörelsen däremot var det ganska många som visade sig lita till centern och herr Fälldin. Får jag därför genom att citera honom från valrörelsen 1973 ställa ännu en följdfråga: ”En regering får inte sitta med armarna i kors när arbetslösheten växer.

Herr talman! Det är verkligen ganska underligt att höra hela denna långa lista på åtgärder som nu skall vidtas. Jag skulle vilja fråga herr Lindström hur han ställde sig när folkpartiet genom Valdo Carlström motionerade om att CBV skulle behållas i statlig ägo. Motionen innehöll också konkreta förslag om att CBV skulle överföras till kommunikationsverken och där kunna tillverka för postoch telesektorerna samt för den militära sektorn. I så fall hade det ju fortfarande varit en statlig tekoindustri. Om riksdagen hade beslutat i enlighet med Valdo Carlströms motion, skulle situationen för de anställda säkert ha varit helt annorlunda i dag. Nu har ju resultatet blivit det som många har fruktat, nämligen att en stor del av personalen ställs utan arbete. Det är för vår landsända verkligen viktigt att den nuvarande industriministern och regeringen ägnar sysselsättningsfrågorna i Blekinge ett betydligt större allvar än deras föregångare gjort. Det är djupt tragiskt att människor och deras arbetssituation skall bli brickor i ett politiskt spel. Jag tycker också att de löften från den föregående industriministern, som herr Lindström i sitt andra anförande har åberopat, är väldigt luftiga. Det går nog inte att väva särskilt mycket av det löftesstoffet. Jag har en fråga till herr Rune Johansson i Ljungby: I vad bestod egentligen löftena med avseende på tekoindustrin i Karlskrona? Det är min förhoppning att samtliga riksdagsmän från Blekinge, oavsett partifärg, samverkar beträffande sysselsättningsfrågorna i vårt län. Frågetecknen är många och stora när det gäller Uddcomb-, Grängesoch Karlskronavarven men också när det gäller den ungdomsarbetslöshet som sannerligen är stor i vårt län. Ungdomsarbetslösheten beror till stor del också på att vi inte har någon högskola lokaliserad till länet.

Herr talman! Herr Lindström förvånar mig en smula genom att uttala djup misstro mot staten. Det måste väl också betyda att herr Lindström underkänner de intentioner som legat till grund för den föregående regeringens politik när det gäller Karlskrona. Man måste ändå ha klart för sig vilka problem som ligger i botten här. Framför allt är det ju så att vi i vårt land nu har en industriell konjunktur som lämnar ganska dystra framtidsperspektiv, i varje fall för den närmaste tiden. Situationen inom tekoindustrin är speciellt allvarlig. Jag får ett intryck av att herr Lindström helt bortser från att även statsmakterna måste ha ekonomiska realiteter som grund för sitt handlande. Inte ens staten kan ju tänka sig att etablera industriell verksamhet för en produktion som det inte finns marknad för. Jag får väl trots allt tolka herr Lindströms yttrande om misstro mot staten som en välkommen tillnyktring i det avseendet. Det som nu händer i bransch efter bransch, i företag efter företag och i region efter region är ett vittnesbörd om att vi har haft en anmärkningsvärt dålig näringspolitisk beredskap här i landet. Nu får vi skörda frukterna av gångna års underlåtenhetssynder. Marginalerna för att rädda sysselsättningen är smala, och vi har ett kostnadsläge och en konkurrenssituation som gör att problemen nu blir akuta. Jag skulle sedan beträffande de löften som har givits vilja säga att jag inte har gett några sådana. Jag har sagt att jag är beredd att verkställa förslaget från den utredning som föreslagit lokaliseringen av en filial till Trivab i Karlskrona.

Det finns inget dokumenterat sådant löfte. Man har alltså att utifrån den analys som utredningen har gjort försöka lösa problemet, och det är tyvärr inte mer än vad som har föreslagits. Frågan om etableringen av Trivab i de gamla lokalerna och den synpunkt som herr Lindström här har angivit beträffande att man borde acceptera kommunens erbjudande har blivit föremål för förhandling. I detta ligger ju också ett försök att göra en realistisk bedömning av tekobranschens möjligheter och ett försök till en ny start, i förhoppningen att detta kan komma att leda till en positiv utveckling. Jag tror, herr Lindström, att den tid är förbi när människor uppskattade och värderade rundhänta förhastade löften om sysselsättning. Vi måste i stället eftersträva en realistisk syn på de här frågorna och hellre starta på en lägre nivå, där vi kan stå för våra löften, än starta på den nivå och med de visioner som man tidigare i alltför stor utsträckning har gått ut med. På den kompletterande frågan nr 1, om man har granskat kommunens erbjudande, vill jag svara att det har man gjort. Det erbjudandet får vara med vid den fortsatta överläggning som skall ske på det lokala planet. Beträffande fråga nr 2, om vad den nya regeringen är beredd att göra för sysselsättningen, vill jag hänvisa till att Karlskrona ligger utanför det allmänna stödområdet. Lokaliseringsstöd lämnas i första hand inom stödområdet, men regeringen är ändå beredd att bevilja lokaliseringsstöd till företag utanför stödområdet, t.ex. när en ort hotas av arbetslöshet till följd av industrinedläggning. Regeringen kommer med utgångspunkt i dessa grundläggande regler att pröva ansökningar om lokaliseringsstöd från företag som ämnar starta eller bygga ut sin verksamhet i Karlskrona kommun. Karlskrona kommun har alltså statsmakternas stöd i sina strävanden att lösa sysselsättningsproblemen. Jag vill också påminna om att regeringen har mottagit en skrivelse från länsstyrelsen i Blekinge län angående sysselsättningssituationen i länet. Skrivelsen kommer att överlämnas till sysselsättningsutredningen när riksdagens beslut i anledning av propositionen 1975/76:211 föreligger. Jag vill då också till sist understryka att vårt arbete för att säkra sysselsättningen i Karlskrona inte är slutfört i och med detta; vi har problemen under daglig observans.

Herr talman! Det förvånar industriministern att jag reagerar, som han säger, mot statlig företagsamhet. Jag hyser ingen misstro mot staten, men misstro mot den nuvarande regeringen finns tveklöst hos mig och många andra, i varje fall i löntagargrupperna. Jag underkänner absolut inte den föregående regeringens politik, men naturligtvis har jag kritiska synpunkter på vissa statliga och halvstatliga företags politik, t. ex när det gäller hur man sköter företag och när man ibland försöker lokalisera över företag från det ena hållet till det andra. Givetvis skall man ha ekonomiska realiteter i grunden — så hoppas jag att det alltid skall vara — men att det direkt skall bli lönsamt varje gång man startar företag eller behåller företag är väl ändå inte att begära. Det finns annat att lägga i botten när man gör sådana överväganden. Jag har inte ansett att utredningen skall acceptera kommunens erbjudande om nya lokaler, men jag har begärt att man skulle undersöka vad erbjudandet innebar; det tycker jag att man skulle ha försökt mera än man har gjort. Enligt vad jag har fått rapporter om har det inte skett. Vilken väg man i så fall skulle ha gått vet inte jag, men kommunens representanter har i varje fall inte haft någon som helst kontakt när det gäller de spörsmålen. Vi vet att Karlskrona inte ligger i stödområdet och att länsstyrelsen har begärt att regionen skall komma in i det. Jag är väl litet tveksam på den punkten. Fortsätter vi på det viset, har vi snart hela Sverige i stödområdet, och det är ganska meningslöst. Industriministern lovar att Karlskrona skall kunna få stöd, om det kommer företag och vill lokaliseras dit. Men kommer det inget företag, då har vi ingen chans att få stöd. Vi har i Karlskrona, kanske man kan säga, tyvärr alltför mycket fått stödja oss på statliga företag; jag tänker då på de militära, inte på de nuvarande och nya företagen, exempelvis Karlskronavarvet. Vi ser gärna att den senare sortens statliga företag lokaliseras till Karlskrona eller växer sig större där, och vi hoppas att vi skall få se det. Till fru Håkansson vill jag säga att det här ju inte är någon diskussion mellan henne och mig. Valdo Carlströms motion kommer jag inte helt ihåg, men jag vet att den enhälligt avstyrktes. Utan att vi alltför mycket invecklar oss i debatten skulle jag vilja fråga fru Håkansson, som här påstår att det är en besvärlig arbetsmarknadssituation i Karlskrona: Har fru Håkansson då inte alls reagerat mot herr Ahlmarks uttalande för två veckor sedan, att situationen inte var så besvärlig och att arbetslösheten var ganska liten i Karlskrona? Det förvånar mig.
Herr talman! Jag har fått en direkt fråga, och därför går jag helt kort in i den här debatten. Det är väl självklart att när regering och riksdag har fattat sitt beslut beträffande de centrala beklädnadsverkstäderna i Karlskrona har vi också tagit på oss ett betydande ansvar gentemot de anställda. I propositionen fastslogs — och mot det hade näringsutskottet och kammaren ingen erinran — att alla ansträngningar självfallet skall göras för att bereda de anställda annan sysselsättning vid nedläggning. Det är detta åtagande som vi följde upp i fjol under den tidigare regeringen. Vad vi räknade med som möjligt var ju att via Trivab få till stånd en filialverksamhet — eller en samordnad verksamhet. Vad skulle då underlaget för en sådan verksamhet vara? Det är till en del den produktion som Trivab i dag sysselsätter sig med. Men det är klart att vi också har vissa möjligheter att diskutera de beställningar som görs av de statliga myndigheterna. Jag ser det som ytterst angeläget att man också från regeringens sida medverkar till att beställningar för statens egna verksamheter kan komma företag inom landet till godo. Jag tänker då på möjligheten av produktion av skyddsplagg, uniformer och annan utrustning. Nu kan man mot detta säga att de upphandlande myndigheterna har att bedöma priset och söka lägga ut beställningar till lägsta möjliga kostnader. Man kan ju då vid vissa tillfällen från statens sida finna anledning att gå in och ta på sig en del av de ökade kostnaderna. Jag tror inte, herr industriminister, att riksdagen skulle ställa sig negativ till sådana åtgärder. Det är det som vi räknade med skulle vara möjligt när vi i våras diskuterade den här saken, när vi med Karlskrona kommun under hand diskuterade möjligheten att kommunen byggde lokaliteter och staten svarade för att den produktion som där skulle bedrivas också kom till stånd. Vi hoppades då att ungefär 150 jobb skulle kunna ordnas, och jag tror att den möjligheten fortfarande finns. Det gäller här den grad av aktivitet som man från statens sida vill ålägga sig. Det är också svar på den fråga som fru Håkansson har ställt till mig. Vad var det vi avsåg för produktion? Jag har nämnt det. Det är fråga om de upphandlande organens möjligheter att lägga ut beställningar som vi kan ta hand om och dirigera över i varje fall under en övergångstid. Jag finner det angeläget för att vi skall kunna uppfylla de anspråk som riksdagen har ställt på oss. Ter sig en strukturomvandling med nedläggningar nödvändig, så kan vi acceptera den om den sker under socialt godtagbara former. De människor som har sysselsättning skall alltså beredas tillräckligt tidsutrymme för att eventuellt kunna gå över till andra jobb — eller också får vi under en övergångstid skapa de arbeten som är nödvändiga för att man skall kunna bibehålla sysselsättningen. Det var vi inne på. Jag tror, herr Åsling, att det är möjligt att sträcka sig något längre än till de 60 jobb om vilka ni nu har annonserat. Men det kräver att vi är en liten smula hårdföra mot de upphandlande myndigheterna. Och det är i den här situationen rimligt för tekobranschens vidkommande och inte minst för den kommun — Karlskrona — som i dag är utsatt för så utomordentligt stora besvärligheter. Till problemet om näringspolitiken och beredskapen skall vi återkomma, herr Åsling. Det enda som förvånar mig är att ni gång på gång uttrycker er överraskning. Vi har nu i ett tiotal år diskuterat strukturproblemen inom åtskilliga branscher, och vi har framför allt under de två senaste åren diskuterat de nya branschområdenas speciella bekymmer. Har den diskussionen alldeles undgått er?

Herr talman! Först skulle jag vilja säga till herr Lindström att jag tycker att det är något förmätet att göra sig till tolk för samtliga löntagare och uttala sitt misstroende. Det finns faktiskt löntagare i alla partier. Jag tror att vi borde försöka få debatten på en nivå som innebär att man verkligen värnar om sysselsättningen i Blekinge. Då förundrar det mig att herr Lindström, som dock har befunnit sig i denna kammare i sex år, inte under alla dessa år tidigare har pläderat för tekoindustrin, som har varit i krisläge. Enligt Sydöstra Sveriges Dagblad, som väl herr Lindström flitigt läser, har det rått stor ovisshet bland de anställda under minst fyra och ett halvt år. Det stod att läsa den 23 november i Sydöstra Sveriges Dagblad. Varför har man inte tidigare gjort något? Mig veterligt var det för fyra och ett halvt år sedan en socialdemokratisk regering som med kraft hade kunnat ingripa. Sysselsättningsproblemen nu är väldigt stora, och man måste få en samlad bild för hela länet. Det är bra att vi nu kanske kan få ett extra stöd till industrin i Karlskrona, men behov finns i hela länet, som jag nyss var inne på. Nr 35 Jag skulle vilja sluta med ett tack till industriministern och en för
Om sysselsättnings Herr talman! Jag noterade med intresse att herr Johansson i Ljungby problemen i inte kommenterade den mytbildning som har förekommit beträffande Karlskrona ett föregivet löfte om 150 nya jobb i Karlskrona. Jag tar det som en bekräftelse på att herr Johansson i Ljungby och jag är överens om att något sådant löfte har aldrig mot någon realistisk bakgrund kunnat ges. Här finns en gemensam strävan att skapa så mycket sysselsättning som möjligt, och enligt den utredning som dåvarande industriministern Johansson tillsatte blir det 60 arbetsplatser med hänsyn till den marknadssituation som råder i dag. Jag vill också påminna herr Johansson i Ljungby om att det är inte i första hand statliga verk som är kunder hos Trivab, utan det är landstingen. Jag ser det inte som möjligt att diktera landstingens upphandlingspolitik. Där får vi nog finna oss i att den kommunala kompetensen i varje fall innefattar valet av upphandlingsvägar. Men vi skall självfallet göra vad vi kan för att ge Trivab den marknad som finns. De 60 nya anställningarna är en realistisk bedömning av marknadens ökning under den närmaste tiden. Vi har redan fått indikationer från andra företag i branschen som visar på en betydande oro för att denna ökade volym vid Trivab kan komma att innebära friställningar vid dessa andra företag. Jag hoppas vi kan undvika det, men oron visar med vilka små marginaler vi arbetar. Sedan talar herr Johansson i Ljungby om den näringspolitiska diskussion som vi bör återkomma till. Jag håller med om att det finns anledning att återkomma till den.

Det är där, herr Johansson i Ljungby, vår förvåning har kommit till uttryck.

Herr talman! Fru Håkansson undrar varför vi inte under de fem sex tidigare åren har tagit upp dessa frågor. Det är så, fru Håkansson, att den här krisen har hållit på ganska länge — man har vid CBV och på andra ställen haft svårigheter. Men tidigare har myndigheterna lagt ut stödbeställningar. Det har inte bara varit beställningar från landstingen utan också från statliga verk, t.ex. televerket. Det har varit militära fritidskläder och annat som man har beställt hos CBV för att detta företag skulle kunna fortleva, och det har det ju gjort hittills. Riksdagen tog i våras ett beslut, där det sades att man skulle göra allt för att se till att de anställda skulle få en fortsatt meningsfull sysselsättning. Jag tycker I 88 inte riktigt att man ännu har gjort allt för att åstadkomma det. De borgerliga partierna talade tidigare i alla lägen om för svenska folket hur oduglig den socialdemokratiska regeringen var och hur bra det skulle bli om de borgerliga fick makten. Nu har ni fått den efterlängtade möjligheten. De två smekmånaderna har gått, och nu vill folk se bevis för den här förträffligheten. Jag tycker ni skall sluta skylla på den avgående regeringen. Gör något i stället! Visa resultat! Jag har inte fått svar på två av mina frågor, märker jag. Jag frågade, om tanken på ett engagemang genom Statsföretag nu var helt avskriven — det har diskuterats tidigare. Den andra frågan som jag inte fått något svar på gällde huruvida man inte skulle kunna få bevis för att arbetsgruppen verkligen har tittat på kommunens anbud genom att den gjorda utredningen blev tillgänglig för oss.
Herr talman! Jag underskattar inte på något sätt svårigheterna inom tekobranschen, och inte heller svårigheterna att organisera en sysselsättning i Karlskrona. Men jag ville i mitt tidigare anförande visa på den vidgning av produktsortimentet som ändå är möjlig, utöver det som Trivab i dag producerar. Jag nämnde uniformer och skyddskläder, exempelvis till de statliga affärsverken, det som fru Håkansson, förmodar jag, ville hänvisa till när hon nämnde Carlströms motion om ett eventuellt överförande av Trivab till kommunikationsverken. De diskussioner vi förde i våras och i somras med Karlskrona kommun byggde på möjligheterna att med ett kanske något hårdare grepp om upphandlingen under en uppbyggnadstid klara den nödvändiga sysselsättningen i ett nytt konfektionsföretag i Karlskrona. Diskussionerna var alltså inte så luftiga som fru Håkansson menade. Om vi fått tillfälle till det, hade vi säkerligen också sökt realisera ett projekt av den storleksordningen. Inte minst viktigt är att man får fram nya lokaler. CBV:s tidigare lokaler är uttjänta. Det är en dålig arbetsmiljö. Även om man inte har 150 jobb i det ögonblick de nya lokaliteterna är färdiga, kan man under en tvåeller treårsperiod bygga ut verksamheten från de 60-70 jobb med vilka man kan starta. Jag tror, herr Åsling, att det kan finnas anledning att fundera över detta ännu en gång. Vi är överens om att en mjuk start kan vara nödvändig, men att låsa sig vid att inga ytterligare ansträngningar skall göras för att söka få fram produktunderlag tycker jag är otillfredsställande. Vi skall återvända till den allmänt näringspolitiska debatten. Herr Äsling talar varje gång han håller offentligt föredrag om det dukade bordet. Nå, men herr Åsling, nog följer väl ni också med vad som händer runt om i världen? Det råder en allmän industrikris och arbetslöshet i Europa och i en rad länder i andra världsdelar. Vi har ändå i vårt land fram till nu med gemensamma ansträngningar lyckats klara sysselsättningen någorlunda hyggligt. Vi menar att vi har de ekonomiska förutsättningarna att klara sysselsättningen ytterligare en tid framöver, för att övervinna de svårigheter som så många människor ställs inför. Det är realistiska ekonomiska möjligheter. Vi skall försöka ta vara på dem i samverkan med näringslivet. Och näringslivet — det är företagen och de anställda.
Herr talman! Det är dock, herr Lindström, efter förslag i regeringspropositionen 1975/76:122 som beslut har fattats om avveckling av CBV utan att man på något sätt har klargjort hur de anställda skall beredas nya arbetstillfällen. På s. 43 i propositionen står det: ”Självfallet skall alla ansträngningar göras för att bereda de anställda annan sysselsättning.” Varken herr Lindström eller herr Johansson i Ljungby har i dag övertygat mig om att några fastare planer för utvecklingen vid CBV och trygghet för de anställda fanns med i bilden. Det är kanhända väl mycket begärt att en ny regering på ett par månader skall kunna reparera alla de misstag som ett 44-årigt socialdemokratiskt maktinnehav har åstadkommit. Det gäller att satsa på näringspolitiken i stort, att få små och stora företag som skall kunna arbeta vid sidan om varandra. Vi hoppas på en bättre näringspolitik i framtiden.
Herr talman! Herr Johansson i Ljungby hade det intrycket att jag har sagt att de 60 jobb som vi nu hoppas skall beredas vid Trivabs filial skulle vara sista ordet. Jag vill betona att jag också i denna kammare har givit uttryck för uppfattningen att man får starta där. Man får starta på en realistisk nivå där vi vet att de marknadsmässiga förutsättningarna finns. Sedan hoppas självfallet jag också att produktionen skall kunna ökas. Men vi skall ha den allmänna situationen i tekobranschen klar för oss — det är ju en bransch med vikande sysselsättning. Vi har också ett ansvar för anställda i andra företag. Vi kan inte flytta arbetslösheten utan måste inrikta oss på att låta produktionen vid Trivab växa i takt med den ökande marknaden. Beträffande den allmänna näringspolitiken noterar jag med intresse att herr Johansson i Ljungby har intrycket att det finns goda ekonomiska förutsättningar att klara sysselsättningen.

Det är i det sammanhanget som vi från samhällets sida måste vara beredda att gå in med allt aktivare insatser.
Herr talman! Att den ekonomiska beredskapen är god kan vi vara överens om, herr Åsling. Då det gäller planeringen för en långsiktigare politik har säkerligen herr Åsling nu funnit den rad utredningar och = Nr 35 diskussioner som vi hade dragit i gång och som skulle bilda underlag för skogspolitiken, för stålbranschpolitiken och för en rad andra långsiktigare planer. — ÄÄ— Fru Håkansson fortsätter att tala om att det inte gjordes någonting Om sysselsättningsav den tidigare regeringen för att svara upp mot de besked och löften = problemen i Ale som vi ställde i propositionen, att alla ansträngningar skall göras för - kommun, m.m. att bereda de anställda annan sysselsättning. Det var just vad vi gjorde, annars hade vi inte haft möjlighet att skaffa fram ens de 60 jobb som industriministern har presenterat. Men därutöver ansåg vi det möjligt att gå längre. Därför kunde vi också med Karlskrona kommun ta upp resonemanget om att bygga nya lokaliteter för en konfektionsverksamhet i Karlskrona som på sikt borde kunna ge ca 150 jobb. Jag upprepar: Hade vi haft tillfälle hoppas jag innerligt att vi också hade kunnat klara den uppgiften på litet sikt. Glöm inte det, fru Håkansson!
Herr talman! Att den proposition som lades var socialdemokratisk vet jag, fru Håkansson. Den antogs enhälligt av riksdagen. Det löfte som gavs i den propositionen trodde vi på. Men vi visste då att vi hade en regering som ute i världen erkänt hade klarat arbetsmarknaden bäst. Det misstag vi gjorde var väl att vi inte trodde att vi skulle få en annan regering. Det misstaget beklagar jag.

ställning vid andra produktionsenheter inom PLM.

F.n. uppgår personalstyrkan vid företaget till 420 personer. Enligt vad jag inhämtat kommer den fortsatta avvecklingen av produktionen att genomföras under en period av ett till tre år. Jag är helt införstådd med att denna utveckling innebär stora problem för Ale kommun. Den andra delen av frågan har stor principiell betydelse. Många orter är starkt beroende av ett eller ett fåtal stora industriföretag. I ett föränderligt samhälle måste vi räkna med att nedläggningar kan bli nödvändiga även i sådana orter. Regeringen är i sådana fall beredd att använda de arbetsmarknadsoch regionalpolitiska medel som står till buds. Beträffande frågan om konkreta åtgärder i Surte vill jag framhålla att det i första hand bör ankomma på det företag som äger bruket att ordna ny sysselsättning för de anställda i orten. Ledningen för PLM har i olika sammanhang förklarat att den aktivt kommer att verka för att etablera ersättningsindustrier i Ale kommun. Enligt vad jag har inhämtat utreder företagsledningen f.n. vissa projekt inom koncernens verksamhetsområde som skulle kunna förläggas till glasbrukets lokaler. Om det skulle visa sig omöjligt att inom koncernen få fram tillräckligt många nya arbetstillfällen har företagsledningen förklarat sig beredd att i samarbete med Ale kommun verka för att andra industriföretag förlägger lämplig verksamhet till glasbrukets industriområde. Jag räknar med att företagsledningen kommer att fullfölja dessa intentioner.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Jag kan tyvärr inte påstå att svarets innehåll skingrar den oro som invånarna i Ale kommun och de anställda vid Surte glasbruk känner för den framtida sysselsättningen. Jag hade hoppats att industriministern skulle ha kunnat redovisa några konkreta åtgärder från regeringens sida. Frågan om Surte glasbruk och statsmakternas beredvillighet att göra insatser i Ale kommun diskuterades i den här kammaren i november 1975. Den dåvarande industriministern markerade ett starkt intresse från statsmakternas sida att medverka till rimliga lösningar. Den nuvarande regeringen har inte närmare klargjort sina intentioner i fråga om branschproblem av den art som kommer till uttryck i fallet Surte. Industriministerns svar ger besked om att han i första hand förlitar sig på att företaget skall lösa de problem som uppstått i Surte. Jag kan dela statsrådets uppfattning att företaget skall ta sitt ansvar för sysselsättningen. Men eftersom vi av erfarenhet vet att de s.k. självläkande krafterna i de flesta fall inte förmår lösa problem av den art som uppstått i Surte finner jag industriministerns svar otillfredsställande. Vi har den uppfattningen att när problem av den här arten uppstår i ett företag, så bör regeringen på ett tidigt skede gå in och i samråd med företaget, de anställda och kommunen försöka finna lösningar. Statsrådets svar Nr 35 ger mig den uppfattningen att först när alla andra möjligheter är uttömda Tisdagen den är regeringen beredd att ingripa. Men då kan det vara för sent. 30 november 1976 Statsrådets svar gör att man kan befara att det föreligger en ideologisk = skiljelinje mellan den nya regeringen och den förra, socialdemokratiska Om sysselsättningsregeringen. Svaret ger det intrycket att regeringen först i andra hand problemen i Ale är beredd att engagera sig för att lösa frågan om sysselsättningen i Surte. kommun, m.m. Den föregående regeringen hade däremot den inställningen att den på ett tidigt skede var beredd att medverka till att finna lösningar. Den engagerade sig aktivt bl.a. genom personliga besök vid bruket. På arbetsmarknadsdepartementet engagerades departementsrådet Åke Larsson personligen i arbetet att garantera sysselsättning för de drabbade. Ale kommun tog i juni 1976 initiativ till ett fördjupat samarbete med regeringen beträffande utvecklingen på arbetsmarknaden inom kommunen. Detta uppfattades positivt av dåvarande industriminister Rune Johansson. Han skriver så sent som i september månad till kommunen att han är positiv till de initiativ Ale kommun har tagit och att regeringen naturligtvis är beredd att aktivt medverka till att finna lämpliga lösningar på sysselsättningsfrågan i kommunen. Tyvärr har kontakterna med kommunen upphört efter det att den nya regeringen tillträtt. Inom kommunen känner man oro över att kontakten med regeringen har upphört. Ale kommunstyrelse har därför i en skrivelse till regeringen i mitten av oktober uttalat sin oro härför. Jag ber att direkt få citera ett stycke ur kommunstyrelsens skrivelse: ”Ale kommunstyrelse finner det oroande och otillfredsställande att PLM ännu inte, ett år efter nedläggningsvarslet, redovisat vilken ersättningsindustri koncernen avser att etablera i Surte och hur många som kan erbjudas sysselsättning där. Av förklarliga skäl är kommunstyrelsen också oroad över följderna av att alla kontakter med departementet avbrutits i samband med regeringsskiftet, samt över ovissheten av den nya regeringens inställning till sysselsättningsfrågorna i Ale kommun och Surte samhälle.” Kommunen har ännu inte erhållit svar från regeringen på sin skrivelse. Och det är, herr industriminister, anledningen till att jag har ställt min interpellation — för att få regeringens inställning i denna fråga klargjord. Jag ber därför att få ställa en följdfråga till industriministern: Är statsrådet beredd att medverka till det fördjupade samarbete mellan Ale kommun och regeringen som kommunen tidigare tagit initiativ till? Vill industriministern dessutom lämna besked om huruvida departementsrådet Åke Larsson även fortsättningsvis får som sin personliga uppgift att arbeta med frågorna för att finna lösningar på sysselsättningsproblemen i Surte?